Fru talman! Jag finner ingen anledning att särskilt kommentera arkivbetänkandet utöver vad vi som representerar folkpartiet liberalerna säger om att vi ifrågasätter att Arbetarrörelsens arkiv har en sådan särställning att det behöver ha en särskild anslagspost. Det säger vi självfallet inte därför att vi inte anser att arbetarrörelsen som alla andra folkrörelser skall ha ett arkiv, utan det är särbehandlingen vi står frågande inför. Den stora ekonomiska framtidsfrågan för arkiven gäller utvecklingen av lönebidragen. Ett genomförande av flexibla lönebidrag -- som i och för sig kan ha mycket positiva följder -- kan få ödeläggande konsekvenser för arkiven. Frågorna kring lönebidragen handläggs av arbetsmarknadsutskottet, och ett enigt kulturutskott har i yttrandet dit redovisat att riskerna för arkiven är akuta. Det finns skäl att också här påminna om att folkpartiet liberalerna i det sammanhanget tillsammans med andra reserverat sig för att den konsekvensutredning som utlovats måste genomföras. Kulturutskottet ger kulturmiljövården en välbehövlig förstärkning på 10 miljoner för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och vård av kulturlandskap och fornlämningar. Göran Åstrand har kommenterat den frågan. Jag finner ingen anledning att nu ytterligare gå in i diskussion kring detta. Vi har där en likartad uppfattning -- de här frågorna är så viktiga och så eftersatta att insatser måste göras. Socialdemokraterna har reserverat sig på den punkten. Nordiska museet har fått samordningsuppgifter. Detta är en angelägen uppgift. Utskottet ger museet möjligheter att fullgöra dem. Utskottet erinrar om de löften som utställdes föregående år och föreslår att utlovade grundbelopp för de regionala museerna skall inrättas. Det är märkligt att socialdemokraterna kan ha motsatt uppfattning. Som vi sagt tidigare i dag i debatten när vi har diskuterat andra områden har de kommunala bidragsgivarna ställt upp och planerat för den utbyggnad som har aktualiserats genom löften om statliga stimulanser i form av dessa grundbidrag. Med ett pennstreck styks det löftet. Det var ett misstag, och kulturutskottet rättar nu till förhållandet så att planerade förstärkningar kan genomföras. Socialdemokraterna är inte ensamma om att ha reservationer i betänkandet. Folkpartiet liberalerna har också reservationer. Länsmuseerna är tydligen ingen hjärteangelägenhet för socialdemokraterna, men det är uppenbarligen Arbetets museum i Norrköping, ett museum som enligt flera bedömare -- jag känner inte alls till saken -- inte utvecklats särdeles väl. Där föreslår utskottet nya insatser. De internationella kulturfrågorna får allt större betydelse; inte minst gäller det i samband med biståndsinsatser i u-länderna. Dessa länder är mycket utsatta. Det stöd de får går ofta till rent ekonomiska satsningar. Insatserna för att bevara och levandegöra dessa länders kultur är en mycket viktig del av biståndsarbetet. Därför anser vi från folkpartiet liberalerna att förutsättningarna att inrätta ett internationellt sekretariat vid riksantikvarieämbetet bör utredas. Jag yrkar bifall till reservation 1. Kulturutskottet har tidigare behandlat frågor som gäller museernas bevakningskostnader. I en reservation säger vi att regeringen, om anslagen inte räcker till, bör återkomma med förslag om anslag på tilläggsbudget. Bevakningen av våra kulturskatter får inte eftersättas. Liksom föregående år föreslår folkpartiet liberalerna att 500 000 kr. skall ges till konstmuseet Arkiv för dekorativ konst, som lyder under universitetet i Lund. Anslaget bör beviljas i avvaktan på att museet får självständig ställning. Utskottets majoritet delar inte vår uppfattning. Jag vill, fru talman, än en gång uttala min tillfredsställelse över att riksdagen, om kammaren följer utskottets förslag, kommer att förstärka möjligheterna att bevara kulturmiljön och att länsmuseerna får bättre möjligheter att fullgöra sina mycket angelägna uppgifter.

Fru talman! ''Riksarkivet och landsarkiven är statliga myndigheter med särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. I deras uppgifter ingår att vara arkivdepåer, att främja forskning och ge råd i arkivfrågor till enskilda.'' Det är ett direktcitat ur betänkande nr 24, och det upplyser om vilka ansvarsfulla och viktiga uppgifter som åligger dessa statliga myndigheter. För att de skall klara de ålagda uppgifterna måste tillräckliga resurser ställas till förfogande. Därvidlag fattas mycket. Bristerna finns på lokalsidan, och de finns i hög grad även när det gäller personalresurser. Arkivverksamheten är imponerande, och det rör sig om stora och angelägna kulturfrågor. Det gäller både nytt och gammalt, det gäller bevarandet och tillgängliggörandet av det historiska materialet men också hanteringen av den rykande färska information som i stor mängd och i olika former väller genom det moderna samhället. Vi har från centern i motioner fört fram krav på att arkivens, särskilt landsarkivens, personalsituation snarast skall bli föremål för en översyn. I detta sammanhang vill jag, precis som föregående talare, nämna hur beroende våra arkiv är av lönebidragsanställda. Därför är det med stor besvikelse som jag noterar att förslaget i arbetsmarknadsutskottets betänkande blev riksdagens beslut. Därmed nonchalerades kulturutskottets enhälliga förslag att det nuvarande systemet med lönebidragsanställda skulle fortsätta som nu, i varje fall tills regeringen låtit vidta den konsekvensutredning i frågan som riksdagen i fjol beställde. I den frågan har Sylvia Pettersson förtjänstfullt agerat. Jag vill gärna uttala min uppskattning om det. Det hjälpte nu inte. Det skall bli intressant att se hur regeringen tänker klara de negativa konsekvenser som det kommer att innebära för museer och arkiv, när den nya typen av lönebidragssystem är i funktion. De insatser som de lönebidragsanställda har gjort vid våra arkiv är stora, ibland rent av heroiska, när det gällt att t.ex. ordna och förteckna myndigheters arkiv. Fru talman! Vi har från centern visat på behovet av ökade resurser för att göra det möjligt att öka tillgängligheten till arkiven, särskilt för folk som ägnar sig åt släktforskning och lokalhistorisk forskning på amatörnivå. Därför föreslår vi att medel för sju arkivarietjänster redan nu anvisas för dessa ändamål. Vi framför vidare krav på att arkivlektorstjänster inrättas för att förstärka arkivens resurser att levandegöra sina samlingar. Dessa förslag har utskottet yrkat avslag på, men utskottet slår ändå fast att det är angeläget att frågan om arkivens användarservice uppmärksammas, inte minst med hänsyn till att arkiven vid sidan av den professionellt bedrivna forskningen i ökande utsträckning utnyttjas för forskning i släkt och hembygdshistoria. Hur skall det kunna ske om arkiven inte får mer resurser? Att frågan enbart uppmärksammas kan inte lösa arkivens resursproblem! Fru talman! Några av centerförslagen avslås med hänvisning till den arbetande arkivdepåkommittén, som nu tydligen äntligen kommit. Vi fick ett pressmeddelande om detta i går. Där framkommer att kommittén delar centerns uppfattning om vissa organisatoriska förändringar. Kommittén föreslår att ett nytt landsarkiv inrättas för Värmlands län och ett i sydöstra Sverige för Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Den uppfattningen stöder centerreservationen nr 4. I reservation nr 5, som centern står för, föreslås att mikrofilmning av kyrkobokföringsarkiven bör förläggas till Ljungaverk. Där finns nämligen redan nu viss arkiv och mikrofilmningskompetens. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla reservationer i kulturutskottets betänkande nr 24 där centern finns med, men för att spara kammarens tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna nr 1, 2, 3 och 5. Härefter går jag över till att tala om kulturutskottets betänkande nr 25. Jag vill till att börja med uttala min tillfredsställelse över att viktiga centerförslag har fått majoritet i utskottet. Så är t.ex. fallet när det gäller medelsanvisning under anslaget Kulturmiljövård, där utskottet anvisar 10 milj.kr. utöver regeringens förslag. På det sättet kan bidragen till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ökas. Centerpartisten att bidragen skall kunna omfatta både byggnadsminnen och annan bebyggelse. Nu stryker utskottet särskilt under precis detta. I betänkandet sägs att det måste finnas rimliga möjligheter att vårda även sådan kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som inte utgör byggnadsminne. Annars riskerar en omistlig del av kulturarvet att förstöras eller att få skador. Det är bra att utskottet uttalar sig på ett sådant sätt. Jag vill också uppmärksamma det glädjande i att utskottet föreslår att Nordiska museets förvaltningskostnader skall ökas med 500 000 kr. bl.a. med tanke på museets samordningsuppgifter och verksamheter med ett fotosekretariat. Fru talman! Jag övergår nu till att säga något om de regionala museerna. Statsbidrag utgår i form av grundbidrag, och förutsättningen för statsbidrag är att de statliga bidragen motsvaras av satsningar från museernas huvudmän. I fjolårets budgetproposition uttalade sig kulturministern för en förstärkning av resurser till de regionala museerna. Det är beklagligt att det löftet inte uppfylls i årets budgetproposition. Det är naturligtvis mycket angeläget att de regionala museerna kan planera sin verksamhet också på längre sikt. Den ryckighet som har utmärkt regeringens kulturpolitik när det gäller de regionala museerna har ställt till besvär och skapat irritation, inte minst hos de anslagsgivande huvudmännen som känner sig lurade. Här har de uppfyllt kraven på satsningar och så ställer inte staten upp -- staten som har ställt dessa krav. Nu har en majoritet i utskottet enats om att inte lämna de regionala museerna i sticket utan föreslår att de regionala museerna tillförs 125 nya grundbelopp fr.o.m. den Fru talman! Länsmuseerna -- de regionala museerna -- har stor betydelse på många olika plan. Jag vill särskilt som exempel nämna den roll som de spelar inom regionalpolitiken. Museerna kan aktivt medverka med kulturverksamhet för att ge självkänsla, identifikation och gemenskap. De kan vara basresurs för det regionala föreningslivet, skola och folkbildning. Museerna kan medverka i utvecklingen av kultur, turism, hemslöjd m.m. Museerna kan vara ett forsknings och utredningsorgan med förmåga att analysera den regionala utvecklingen och föreslå åtgärder. Så nog är det viktigt att se till att de regionala museerna ges resurser som möjliggör dessa mycket viktiga uppgifter. Fru talman! Utskottet uttalar sin uppskattning av hembygdsrörelsen. Det finns också statsrådsord på att hembygdsrörelsen är en betydelsefull faktor inom kulturmiljövården och för kulturmiljöinformationen. Det stannar dock vid uppskattande ord, och utskottet yrkar avslag på centerns förslag om att öka anslaget för medel till information och utvecklingsverksamhet, något som enligt vår mening till största delen skulle gå till Riksförbundet för hembygdsvård. Vi i centern reserverar oss till förmån för vårt förslag och uttrycker det i reservation nr 3. I reservation nr 4 stöder vi från centern vårt förslag om att anslaget till Riksförbundet för hembygdsvård anvisas under särskilt anslag i framtiden. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla de reservationer där centern finns med, men för att spara kammarens dyrbara tid nöjer jag mig även här med att yrka bifall till reservationerna nr 3, 4

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 12 och 17 i betänkande 25. I bägge dessa reservationer föreslår vi en ökning av anslaget till Nordiska museet resp. Arbetets museum. Det anslaget är välbehövligt för en fortsatt verksamhet.

Fru talman! Jag vill först ta upp betänkande nr 24 om arkiv. Stina Eliasson har nu utrett frågan om landsarkiven. Jag har själv besökt landsarkivet i Lund och kunnat konstatera den trängda personalsituationen som finns där. Man har ett otillräckligt antal anställda och ibland i övrigt svåra arbetsförhållanden. Jag anser också att det är nödvändigt att arkivinstitutionernas användarservice kompletteras med insatser för att aktivt tillhandahålla arkivinformation till användarna. Problemet är till stor del, vilket har sagts här tidigare, att landsarkivens personal är lönebidragsanställd. Jag hoppas att den frågan får sin lösning. På sikt är det ohållbart. Frågan om arkivens personalsituation bör bli föremål för en översyn. Därför yrkar jag bifall till reservation 1 i betänkande 24. Jag skulle också vilja yrka bifall till en reservation som behandlar dialekts och ortnamnsarkivet i Lund. Jag skall emellertid också bidra till att spara tid. Jag meddelar därför att jag ställer mig bakom reservation 6, men att jag inte kommer att yrka bifall till den. Betänkande nr 25 behandlar ett område som vi tycker är mycket väsentligt och som under den tid vi har varit i riksdagen har fått mera resurser. Det gäller kulturmiljövården. År 1988 föreslog jag 23 miljoner mer till den här verksamheten än vad regeringen föreslog. 23 miljoner har vi även hört talas om i dag, och det gällde det Riksteatern. Det är tydligt att det behövs stora summor för att klara upp kulturmiljövården. Den har många grenar att verka på. I år har vi krävt ökade insatser till vård av kulturlandskapet och kulturminnen. En post för landskapsvårdande åtgärder tas också upp i proposition nr 90 under den fjortonde huvudtiteln enligt beslut i jordbruksutskottet. Det föreslås att det för nästa budgetår skall bli uppfört med 200 milj.kr. De medlen skall användas för att betala ersättning till lantbrukare för landskapsvårdande insatser. Miljöpartiet de gröna har i en motion föreslagit en ökning med 300 milj.kr. Jag ställer mig bakom reservationerna nr 5 och 8. En annan intressant fråga gäller konstmuseet Arkiv för dekorativ konst eller som det nu heter Skissernas museum. Skaparen Ragnar Josefsson fyller 100 år i år, och hans verk fyller 50 år. Detta har nyligen firats i Lund. Jag hade förmånen att få vara med på nyinvigningen av Skissernas museum. Detta är ett museum som man önskar att många människor skulle komma i kontakt med. Det är att komma in i konstnärens verkstad, in i idéernas konceptionsögonblick och sedan följa utvecklingen fram till ett färdigt konstverk -- inte alltid till fördel för slutprodukten. Förra året hade vi en motion om stöd till museet. I avsaknad av en ny sådan har vi beslutat att stödja den folkpartimotion som vill att museet skall bli självständigt med statliga resurser och att detta skall prövas. Museet startade faktiskt i småskoleseminariets gymnastiksal. Ragnar Josefsson fick nåden att ha sina verk där till att börja med, men han fick ta bort dem när man skulle ha gymnastik. Verken hängde på ribbstolar. Museet har nu växt och består av nio baracker, och det har framtiden för sig. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 19 och 23. Fru talman! Jag ställer mig även bakom reservation nr 13, men jag yrkar inte bifall till den.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

Fru talman! Till allra största delen är det här utskottsbetänkandet om kulturmiljövård, museer och utställningar mycket traditionellt. Vi intar i stort sett samma ståndpunkter som förr om åren. Några av oppositionspartierna förfogar över en något innehållsrikare portmonnä än vi i regeringspartiet i år och spenderar sina resurser på vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, vård av fornlämningar och fler grundbelopp till länsmuseerna. Knappt 17 milj.kr. anslår utskottsmajoriteten utöver vad regeringen har föreslagit. Samtidigt vill moderaterna sin vana trogen inte alls ge något stöd till Arbetets museum och dra ner väsentligt på statens bidrag till Riksutställningar. Här sparar moderaterna in drygt 20 milj.kr., så för deras del handlar det om omfördelning av känd modell. Allt detta känner vi igen, och vi är också bekanta med vars och ens bevekelsegrunder sedan tidigare. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan och till reservationerna 2 och 24 samt följdreservationerna och avslag på övriga reservationer. I båda fallen har vi socialdemokrater reserverat oss för ett mindre anslag än majoriteten -- inte därför att vi anser att vården av kulturmiljön resp. länsmuseerna inte skulle behöva utökade resurser utan på grund av det statsfinansiella läget. Göran Åstrand säger att vi nedprioriterar kulturmiljön. Jag tror att han mycket väl vet att det inte är så. Dessutom kan man fråga sig om Göran Åstrand möjligen inte har lagt märke till att båda dessa anslag har ökat i propositionen även i år. Vi har faktiskt förstärkt dessa anslag under en följd av år. Vi socialdemokrater är mycket väl medvetna om behoven och om det angelägna i att de blir täckta. Det är alltså ingalunda fråga om att satsningen på t.ex. de regionala museerna skall upphöra. Det framgår också redan av propositionen. Tidigare planerade satsningar får lov att skjutas upp tillfälligt, eftersom det just nu inte finns ekonomiskt utrymme för dem. Ett av anslagen är vi eniga om att höja. Det handlar om 500 000 kr. ytterligare till Nordiska museets förvaltningskostnader, bl.a. med tanke på museets samordningsuppgifter för att använda datorbaserad information och på verksamheten med ett fotosekretariat. Dessa frågor har tagits upp i motioner från flera partier. Detta är ett nytt inslag i museidebatten. Jag vill därför särskilt lyfta fram det, också därför att jag tror att det är nödvändigt att politiker på alla nivåer funderar över vilka konsekvenser det kan få om vi satsar litet mer resurser här resp. om vi väljer att inte göra det. Museerna har bildat organisationen INSAM med Nordiska museet som huvudman. INSAM står för Informationssystem i samverkan vid svenska museer. Dess syfte är att främja och utveckla museernas användning av modern informationsteknologi. Det första man tänker på i anslutning till museer och datorer är väl att museerna i datorerna fått ett hjälpmedel för att hålla reda på sina samlingar. Men när man tittar litet närmare på det här området, så växer det. Och man hissnar över de perspektiv som öppnar sig, hissnar inför tanken på vad den yngre, mer tekniktillvänd generation kan komma att göra av detta, om den får chansen. Samla, bevara och levandegöra -- så uttrycker vi museernas viktigaste uppgifter. Det är på området ''levandegörandet'' som problemen oftast finns, och det är där det finns plats för initiativ och utveckling. Med rätt användning av den nya moderna tekniken öppnas här oanade och mycket spännande möjligheter. Datorerna kan få besökare att komma i nära kontakt med utställningen, t.o.m. så att besökaren kan styra innehållet i vad han ser; det kan uppstå en dialog. Om man därtill tänker på vad en sådan här utveckling kan komma att betyda för skolans och folkbildningens möjligheter att göra kulturarvet tillgängligt för alla, då kan man hissna även inför demokratiperspektivet. När alla människor får tillgång till sin historia, sina rötter, presenterad och formulerad på ett sätt som man förstår, då underlättas och ökas förståelsen för ens egen bakgrund. Då kan man känna självförtroende och stolthet över sin kultur. Det är viktigt att vi ger människor de redskap de behöver för att de skall kunna söka den kunskap och information som finns på våra museer. Kunskapen om det förflutna kan vara en förutsättning för att vi skall kunna bidra till en bra samhällsutveckling. Om vi inte vet varför vårt samhälle ser ut som det gör i dag, kan vi inte skapa ett bättre morgondagens samhälle. Detta leder osökt över till det andra område som jag skulle vilja beröra litet särskilt -- Arbetets museum. Författaren Sven Lindqvist, han som är ansvarig för Grävrörelsen som startade på 70-talet, där man gick i studiecirklar med rubriken ''Gräv där du står'', har en gång sagt: ''Det är bra att det finns många bilder av historien, då finns det också många möjliga bilder av framtiden.'' Det är en sådan syn vi försöker stödja, det är en sådan utveckling vi försöker stimulera till, genom att bidra till uppbyggandet av Arbetets museum. Vi vill säga till t.ex. industriarbetaren: ''Din bild av historien är väl så mycket värd att bevara och visa fram som någon annans.'' Industrilandskapet i Norrköping är ett välbevarat, arkitektoniskt sett intressant industriområde, som saknar motstycke i Europa. Strykjärnet, som fastigheten heter, byggdes 1917 som bomullsspinneri för Holmens bruk. Arkitekt var Folke Bensow. Carl Milles lär ha sagt att Strykjärnet var Sveriges vackraste industribyggnad. Det är vackert än i dag. Men betänk detta: Att arkitekten bakom det nya väveriet var Folke Bensow är det mycket lätt att ta reda på. Vad arbetarna hette som sedan byggde fabriken har aldrig uppmärksammats eller nedtecknats. I Strykjärnet hittar vi alltså Arbetets museum, som vi under årens lopp har haft så skilda uppfattningar om. I det sammanhanget skulle jag vilja ställa en fråga till Göran Åstrand. Hur kan det komma sig att moderaterna kan nedprioritera anslaget till Arbetets museum på det sätt som ni gör, Arbetets museum som är ett så viktigt inslag i Sveriges kulturpolitik? Moderaterna har aldrig haft någon förståelse för vårt behov av att dokumentera arbetet och levandegöra arbetets historia. Tidigare var det bara moderaterna som motarbetade Arbetets museum. Sedan förra året har de sällskap av folkpartiet, fast i något mildare form. I år gläder vi socialdemokrater oss mycket åt att centern valt att ställa upp på det tillkännagivande om behovet av framtida resurser som vi har föreslagit. Vi tror nämligen att vi nu har kommit till den punkt då vi måste bestämma oss angående Arbetets museums framtid. Vi socialdemokrater har kommit fram till att det är dags att lyfta in arbetets historia i museivärlden -- historien inifrån och historien underifrån är vad det handlar om, och den är värd sin plats och den är värd ett statligt stöd. Vänsterpartiet har reserverat sig för ett ökat anslag redan i år. Jag är säker på att Arbetets museum gärna skulle ta emot ytterligare 4 miljoner kronor redan i år. Men efter mina kontakter med företrädare för museet vet jag att man klarar ett år till med oförändrat statligt stöd, eftersom man har samlat litet i ladorna. Nästa år kommer det dock att bli alldeles nödvändigt med ett ökat stöd. Alla som följt utvecklingen alltsedan starten vet att Arbetets museum ofta brottats med stora problem och tidvis arbetat i motvind. Men det har hela tiden funnits ett antal eldsjälar som har satsat allt på detta, och de har bidragit till att det ordspråk besannas där det sägs: ''Det är i motvind som draken stiger.'' Nu för tiden finns det liknande museer eller planer på sådana i ett flertal andra länder: i Finland, Danmark och Norge men också i Tyskland, England, Österrike, USA och Canada. Vi är alltså inte unika längre -- de är lika kloka världen över. Fru talman! Man kan inte annat än beklaga att vi i år måste göra den bedömningen att det saknas utrymme för en förstärkning av länsmuseerna. Men det finns ett problem som det är ännu angelägnare att lösa, och det har bl.a. Stina Eliasson pekat på. Det gäller de effekter som det ändrade systemet för lönebidragen kan komma att medföra. Den frågan hoppas jag att vi tillsammans skall kunna följa upp och så småningom finna en acceptabel lösning på. En fråga som ständigt är aktuell i den socialdemokratiska kulturpolitiska debatten, och jag utgår ifrån att den diskuteras även i andra partier, är den fördelningspolitiska aspekten. En socialdemokratisk kulturpolitiker sade en gång att på kulturens område handlar det om att ta från alla och ge till några få. Museiveckans tema i år var Historien, museerna och den unga generationen, men som diskussionerna utvecklades kunde temat lika gärna ha varit: Hur når vi nya grupper? Den här frågan har ju också blivit föremål för en undersökning av kulturrådet. Av kulturrådets rapport framgår att det finns institutioner och organisationer som lyckats bättre än andra. Det finns medel som man använt och som visat sig verkningsfullare än andra. Allt detta har man alltså beskrivit, och rapporten är nu ute på remiss i kommuner, landsting och organisationer. Jag hoppas att det blir många som tar chansen till en ordentlig diskussion och tittar efter hur man arbetar och hur man kan förändra sitt eget sätt att arbeta så att fler blir delaktiga. Det här gäller i högsta grad också politiker och tjänstemän som har att besluta om museiverksamheten i Sverige. En av de medverkande i museiveckans stora debatt, professor Gert Z Nordström, sade att museerna skall vara till för dem som kommer dit första gången. Jag vill tillägga att verksamheten skall vara så upplagd att besökarna lockas att komma tillbaka. Det är viktigt att alla vi som har ansvar för verksamheten deltar i en diskussion om vägar att nå ett sådant resultat.

Fru talman! Det var intressant att lyssna till Sylvia Pettersson och rätt avslöjande för den politik som socialdemokraterna uppenbarligen vill föra. Hon noterar att det i år inte finns tillräckligt mycket pengar till kulturen. Det är precis det vi sagt i alla andra partier, att socialdemokraterna lågprioriterar kulturen. Jag bara noterar som ett faktum att det inte bara är vår beskrivning av verkligheten utan även Sylvia Petterssons. Sedan lyfter hon fram ett museum i det härliga spektrum av fina museer som vi har i Sverige, på central nivå och på regional nivå, härligt aktiva, stimulerande museer, som i ordets rätta bemärkelse är arbetets museum. De finns över hela landet. Men hon lyfter fram ett annat, nämligen det som heter Arbetets museum. Det är rätt avslöjande att när det gäller andra verksamheter, t.ex. länsmuseerna, är ni till ytterlighet återhållsamma. Till Arbetets museum plockar ni fram pengar. Tala om nu om för mig, Sylvia Pettersson: Hur många utställningar har Arbetets museum haft under de här åren? När jag fått svaret skall jag göra en kommentar till det och jämföra den aktivitet som bedrivs på Arbetets museum med den mycket stimulerande aktiviteten på andra museer. Jag, liksom flera andra, tog i mitt inlägg upp kvalitetsaspekterna, hur viktigt det är att vi i kulturmiljöfrågan uppmärksammar kvaliteten, kunskapen och utbildningen. Jag skulle väldigt gärna från socialdemokraternas företrädare i utskottet vilja få någon kommentar till varför ni inte stödjer dessa förslag om ökade satsningar på kulturmiljön.

Fru talman! Detta blir mer en kommentar än en replik och på slutet en liten fråga. Det var väldigt intressant det Sylvia Pettersson sade om Nordiska museet och de positiva konsekvenser som det ökade anslaget kommer att få, inte minst för länsmuseerna. Det handlar om INSAM. Nordiska museet har faktiskt hittat vägar för att arbeta som det centralmuseum som det skall vara. Nu får man alltså ett redskap för att olika samlingar skall kunna bli mer tillgängliga för alla människor. Det är klart att det är bra med de tekniska lösningarna. Men apparater och bildskärmar måste ju skötas av någon. De nya positiva möjligheter som länsmuseerna nu får måste tas till vara av människor. Därför är det väldigt viktigt att länsmuseerna nu får dessa ökade grundbelopp som majoriteten vill satsa på. Sylvia Pettersson kan väl inte tycka att det är rena eländet att en majoritet har föreslagit att det skall bli 125 grundbelopp till länsmuseerna. Jag tror inte det, men jag funderar i alla fall. Sylvia Pettersson säger att det inte är mening att satsningarna på länsmuseerna skall upphöra. Nej, det skulle bara fattas att denna viktiga verksamhet som vi fattade beslut om för många år sedan och som har betytt så mycket för de olika regionerna helt enkelt skulle upphöra.
Fru talman! En kort replik till Sylvia Pettersson. De regionala museerna har många uppgifter, och de är profilerade på många olika sätt. Jag skulle tro att de flesta av dem på något sätt är ett arbetets museum. De präglar och speglar arbetets utveckling i sin region. Det är därför jag tog upp denna diskussion i mitt anförande. Socialdemokraterna riktar sina insatser mot ett speciellt museum samtidigt som man inte ger några kommentarer om att dessa 125 grundbidrag behöver tas fram. Det vi ser i betänkandet är att just detta museum bör ha ytterligare anslag till sina driftskostnader. Jag kan nämna för Sylvia Pettersson att i mitt hemlän finns i anslutning till vårt länsmuseum, en rederibyggnad. Örebro som jag kommer ifrån har faktiskt varit en sjöfartsstad. Där har man byggt upp ett museum som speglar arbetets utveckling i den regionen. Man skall inte bara tro på rubriken. Om ordet ''Arbetet'' står längst upp, då blir det engagemang. Men det finns liv och engagemang i dessa frågor också ute i de regionala museerna.

Fru talman! Jag måste tyvärr börja med att korrigera Göran Åstrand. Jag har ingalunda sagt att socialdemokraterna inte har några pengar till kultur. Jag har lyft fram ett par områden där vi har mindre resurser än vi skulle kunna önska oss. Samtidigt vill jag än en gång påpeka att även anslagen till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och till kulturlandskap ökar i propositionen även i år. Sedan lyfte jag alltså fram ett museum, Arbetets museum. Jag kanske skall påpeka för mina meddebattörer att inte heller på det området har vi i år ansett oss ha några ytterligare resurser. Museet får alltså inte ett öre mer i år än tidigare år. Det enda vi gjort är att säga att nästa år måste vi ta ställning till ytterligare resurser om dess framtid skall kunna säkras. Arbetets museum har haft. Jag kan inte påstå att utställningar är enda tecknet på att ett museum har någon verksamhet, men jag kan försäkra att Arbetets museum under dessa år har haft ett flertal utställningar. De har själva producerat ett antal, men de har även sysslat med andra saker. För att kunna erbjuda möjligheter till studier och forskning i samband med studiebesök på museet har man byggt upp ett arkiv och ett bibliotek. Man har ägnat sig åt ett omfattande forsknings-, inventerings och dokumentationsarbete. Ganska unikt är att man gjort detta i en stor uppsökande verksamhet. Man har stött LO och ABF i bildandet av Arbetets historiska råd över hela landet. Man har aktivit deltagit i att ta fram Arbetets historia i Sverige, som är en guidebok till Arbetets museer och miljöer. Man har också fungerat som forum för en lång rad seminarier på olika områden. Dessutom har tiden förstås använts till planering för den framtida museiverksamheten. Inför öppnandet i december i år produceras en utställning som heter Sjätte sinnet, som är en utställning om vardagsupplevelser, om hur vi använder våra sinnen i arbetet. Den handlar om arbetets innehåll och vill stimulera till nya frågor, nya tankar, nya krav på arbetets område. En annan utställning som kommer att visas fr.o.m. december är en stor fototutställning som heter World of Work. Den består av mer än 500 bilder av fotografer från flera olika länder. Till Stina Eliasson kan jag säga om länsmuseerna: Det är klart att det inte är rena eländet att de inte får flera grundbelopp. Det förstår säkert Stina Eliasson också. Hon var rädd för att vi hade menat -- när vi säger att satsningarna inte skall upphöra -- att vi skulle sluta att betala bidrag över huvud taget till länsmusserna. Men det vi talar om hela tiden är ökningen av grundbeloppen, och det vet Stina Eliasson mycket väl.

Fru talman! Jag ställde frågan om Arbetets museum därför att vi har hört att det har varit vådliga igångsättningssvårigheter. Stora pengar har satsats från statsmakterna för att museet skall komma i gång. Det som Sylvia Pettersson nu säger -- jag tror på det naturligtvis -- gäller perspektivet framåt. I perspektivet bakåt har, såvitt jag förstår ingen utställning genomförts. Nu öppnar museet i december, det är riktigt, men det har under lång tid genererats mycket pengar till denna verksamhet. Det handlar nu om det perspektiv som jag och andra har på kulturlivet. Det är kanske litet bredare än det perspektiv som ensidigt skulle gynna Arbetets museum. I den humanismens och etikens västeuropeiska kultur, där jag hämtar min stimulans, finns en oändlig massa andra verksamheter också att satsa på i ett perspektiv som är längre och som hämtar sin inspiration dels från antiken och dels från västerlandets utveckling. Att den typen av museer inte med ett ord skulle nämnas känns litet konstigt när Sylvia Pettersson bara lyfter fram Arbetets museum.

Fru talman! Det var ganska bra att Sylvia Pettersson påpekade att det inte är fråga om att ta bort någonting ifrån de regionala museerna, utan att grundbeloppen ökar. Men jag fick den uppfattningen av hennes första anförande, när hon sade att det inte är meningen att satsningarna skall upphöra. Sedan är det faktiskt så att det dröjer länge innan man nått till en sådan nivå för länsmuseerna vad avser grundbeloppen att man helt och hållet och perfekt kan klara de åtaganden som man har och de uppgifter som är pålagda ifrån olika myndigheter. Länsmuseernas samarbetsråd har gjort en utredning som visar att de statliga bidragen egentligen skulle behöva mer än fördubblas från i genomsnitt 15 till 50 grundbelopp per museum för att museerna skall kunna fullgöra sina uppgifter när det gäller kulturarv, hembygd, historia, konst, natur och kulturminnesvård. Men nu är dessa missförstånd uppklarade. Får jag säga när det gäller Arbetets museum att jag har varit där. Det är ett mycket intressant museum. Jag rekommenderar ett besök där. Jag tror inte det är särskilt märkvärdigt om ett museum, eller vad som helst, kan ha igångsättningssvårigheter. Det kan nog drabba våra projekt litet var. Men museet som sådant är mycket intressant.
Fru talman! Jo då, Göran Åstrand, att Arbetets museum haft problem i starten är alldeles sant. Däremot är det alldeles fruktansvärt osant att man inte skulle haft någon utställning under årens lopp. Det får nog moderaterna kolla upp litet bättre. Jag tyckte precis jag hörde Göran Åstrand säga att han trodde på Sylvia Pettersson. Gör det! Det tycker jag är ett klokt beslut. Sedan är det inte så att vi ensidigt gynnar Arbetets museum bara för att det är det jag har valt att tala om här i dag. Det låter på Göran Åstrand precis som om vi skulle ta bort de statliga bidragen för alla andra museer än Arbetets museum, men det är inte heller sant. Det är en lång rad länder, inte bara i Europa utan också i USA och Canada, som är precis lika kloka som vi och satsar på ett Arbetets museum. Detta museum kommer att öppna den 15 december. Jag tror jag skall följa Stina Eliassons råd. Jag skall se till att moderaterna får en inbjudan. Så kan ni åtminstone komma och titta på den vackra byggnaden. Till Stina Eliasson skulle jag när det gäller länsmuseerna vilja säga att vi naturligtvis aldrig kommer att hamna i den situationen -- oavsett hur mycket pengar vi anslår -- att museerna säger: Tack, nu är det nog, nu vill vi inte ha mera. Jag hoppas faktiskt att vi heller aldrig kommer att hamna där. Jag tycker att det är viktigt att det hela tiden kommer att finnas ambitioner som sträcker sig litet längre än vad de ekonomiska resurserna gör.

Fru talman! Jag tänker tala om betänkandena 24 Samtliga motioner som har lämnats med anledning av budgetpropositionen i härmed berörd del avstyrks mot bakgrund av arkivdepåkommitténs arbete. Utskottets majoritet anser att man skall avvakta med förslag tills kommittén har redovisat förslag som bl.a. rör arkivens personalsituation, förslag om inrättande av nya tjänster och om utbyggnad av landsarkivorganisationen. Arkivdepåkommittén har den 22 april överlämnat sitt betänkande till utbildningsminister Bengt Göransson. Vi får nu avvakta utbildningsdepartementets proposition i ärendet, men nog tycker jag att det i arkivkommitténs betänkande skymtar lösningar som ger tillförsikt i många av de frågor som Stina Eliasson och Kaj Nilsson talar om. Jag anser liksom utskottets majoritet att det var klokt att vänta på detta kommittébetänaknde. Det finns ett antal motioner som tar upp mikrofotografering av kyrkobokföringsarkiven och verksamheten vid Svensk Arkivinformation i Ramsele. De avstyrks av utskottet med hänvisning till att frågorna faller under riksarkivets ansvarsområde. Dessa frågor har också till vissa delar övervägts i arkivdepåkommittén. I sitt betänkande har arkivdepåkommittén beräknat medelsbehovet till ca 93 milj.kr. för mikrofilmning av folkbokföringsmaterial som överförts från pastorsämbetena. Vi får anta att den kommande propositionen tar upp detta. Motionsyrkanden om förbättring av riksarkivets stöd till enskilda arkiv och om ändring av principerna för bidrag till folkrörelsearkivens föreståndarlöner avstyrks också av utskottet. I detta sammanhang vill jag nämna en centerreservation som tar upp behovet av att ändra nu rådande principer. Jag vill påpeka att det är riksarkivets särskilda nämnd som har till uppgift att genom riksarkivet äska och fördela medel till föreståndartjänsterna. Att förändra fördelningsprinciperna bör enligt min uppfattning åligga nämnden, om de principer för fördelning som används anses felaktiga. Regeringen har släppt detta. Jag vill också meddela att nämnden har kvar medel, då man inte har inrättat det antal föreståndartjänster som har funnits med i budgetäskandet tidigare. Man har möjlighet att själv bedöma om man i stället skall justera nivåerna på lönebidragen för redan inrättade föreståndartjänster. Jag vill instämma med reservanterna i att man framdeles måste arbeta för att öka basen för stödet. När stödet inrättades för ett antal år sedan, beräknade staten sin andel till 60 % av lönesumman i lönegrad F13. Denna lönegrad finns inte i dag. Jag tror att den heter M15. Men i dag anser utskottsmajoriteten att det inte finns pengar för dessa åtgärder. Viktigt i sammanhanget är ändå principen om att riksdag och regering inte skall detaljstyra nämndens användning av anslaget. Fru talman! I övrigt vill jag nu yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer som finns fogade till betänkandet. De reservationer som jag inte har berört i min föredragning kan man säga är gamla bekanta från i fjol, och eftersom utskottsmajoriteten inte förordar mer pengar än regeringens förslag i budgetpropositionen får vi låta oss nöja med detta. Fru talman! Jag vill också yrka bifall till hemställan i betänkande 26 om forskning och avslag på reservationen från moderaterna med den motivering som utskottsmajoriteten tydligt har angett i betänkande 26. Det finns tydligen olika uppfattning om sektorsforskningens betydelse som komplement till annan forskning. Vi tycker att det är viktigt att den får förekomma även inom den här sektorn.

Fru talman! Nog vet jag och centern att det är en särskild nämnd inom riksarkivet som har hand om bl.a. anvisning av medel för föreståndare vid folkrörelsearkiven. Folkrörelsearkiven, liksom landsarkiven, är visserligen underställda riksarkivet, men de lever i alla fall ett eget regionalt liv. Vi tycker att det inte skadar att peta litet grand på riksarkivet, så att man också där får en uppfattning om vad vi ute i bygderna tycker. Folkrörelsearkiven är oerhört viktiga för den lokala forskningen, för studiecirkelverksamheten osv. Jag vidhåller det förslag som vi för fram i vår reservation.

Fru talman! Det Stina Eliasson tar upp gäller fördelningen av anslagen. Vårt resonemang i dag och tidigare har satt litet fart på den särskilda nämnden. Tydligen har de sammanträde i dag, där de diskuterar om de skall utse fler föreståndare eller om de skall använda pengarna på annat sätt. Jag tror nog att den uppmärksamhet som den här riksdagsdebatten har inneburit och det arbete som har utförts i utskottet kring detta har satt fart på nämnden på ett sätt som var nödvändigt just nu. Men som jag antydde tidigare kan det finnas skäl att följa upp om man orkar uppfylla det mål man hade från början.
Fru talman! Se där, så bra det var att vi gjorde den här reservationen! Man har t.o.m. fått den här nämnden att hålla ett sammanträde och att förbättra dessa möjligheter. Det var mycket bra.

Fru talman! Det har sagts att beslutet om att söka medlemskap i EG är det viktigaste beslutet under efterkrigstiden. Det tillfälle vi nu får torde vara sista chansen för Sveriges riksdag ha en mening om huruvida en medlemsansökan skall lämnas in eller ej. Fortfarande utgår all offentlig makt från folket, enligt regeringsformens portalparagraf. Man kan givetvis diskutera om detta motsvarar verkligheten. Om vi blir medlemmar i EG, med nuvarande beslutsordning, torde en bättre beskrivning bli att avgörande makt utgår från EG-kommissionen och ministerrådet i Bryssel. Den diskussion om ny grundlag som kommer torde få behandla frågan om varifrån makten skall anses utgå. När vi i november diskuterade och förberedde beslutet att öppna dörren för en svensk medlemsansökan till EG, fanns en föreställning om att vi ur säkerhetspolitisk synpunkt stod inför ett helt nytt skede i Europas historia. Avspänning, icke väpnad konfliktlösning samt respekt för mänskliga rättigheter och nationell självbestämmanderätt skulle prägla framtiden. ESK-processen lyftes fram som ryggraden i den europeiska säkerhetspolitiken. Vi tolkade för vår del decemberbeslutet så, att de fyra partierna i majoriteten var beredda att överge vår alliansfrihet syftande till neutralitet i krig. Vi ansåg också att det var uppenbart att utvecklingens egen logik i EG skulle leda till ett allt närmare förvarspolitiskt och militärt samarbete och att ett medlemskap därför inte var förenligt med Sveriges alliansfrihet. Vi menade dessutom att skildringen av den säkerhetspolitiska situationen i Europa inte var så sann som utskottsmajoriteten ville ge intryck av. Utvecklingen i Europa och världen har under de månader som gått bekräftat vår syn på saken, vilken vi gav utryck för i november och december. De flesta av EG-staterna, och även vårt land, har varit inblandade i ett krig som framställts som ett nytt sorts krig, ett krig som med kirurgiska metoder skonar de egna soldaterna samtidigt som fienden får lida stora förluster. Detta krig har i västliga media under en period framställts som en framgångsrik metod att lösa konflikter. Det är först de senaste veckorna som den tragedi som har drabbat civilbefolkning och flyende kurder och shiamuslimer har stämt till en viss eftertanke i fråga om att använda kriget som metod. I EGs politiska ledning understryker man emellertid gång på gång att Gulfkriget visat hur nödvändigt det är att skapa ett försvarspolitiskt och militärt samarbete. Det är just hoten från arabvärlden som förs på tal när EG-politiker skall svara på frågan om vilka hoten mot EG är. Alla EG-länder är i dag eniga om att målet är att ha ett försvarspolitiskt och militärt samarbete. Hur detta samarbete skall gå till och vilken omfattning det skall ha förs det diskussioner om. En ny regeringskonferens väntas bli sammankallad 1996 för att närmare bestämma hur det försvarspolitiska och militära samarbetet skall se ut när Fru talman! I vårt närområde har vi tidvis haft en het konflikt i Baltikum, med bl.a. skottlossning från sovjetisk militär och dödsoffer. Förekomsten av konfliktrisker i detta område kan komma att permanentas. Och om en ny militärstrategisk linje dras över Östersjön, kan detta ha en påverkan. Motsättningarna mellan Sovjet och västmakterna i den s.k. CFE-processen har också blivit tydliga. Man reser frågan om huruvida Sovjet kan betraktas som en pålitlig avtalspart. Denna oenighet påverkar hela ESK-processen, som skulle utgöra grunden för den nya alleuropeiska säkerhetsordningen i Europa. Övergången till demokrati och marknadsekonomi i Öst och Centraleuropa har blottlagt nya motsättningar. Nationella och etniska konflikter blossar upp. Rasism och fascism får ett spelrum. Urholkade sociala rättigheter och oron för en långvarig stagnation i Öst och Centraleuropa gör att risken för våldsamma urladdningar på sikt blir större. I denna situation väcks förslag inom EG om en militär insatsstyrka med inriktning också på Östoch Centraleuropa. Eftersätta områdens närhet till högt utvecklade områden i centrala Europa är en faktor som givetvis kommer att innebära att oro skapas om en utjämning inte sker. Öppenhet gentemot Öst och Centraleuropa från EGs sida, rörelsefrihet, handel och ett intensivt ekonomiskt samarbete måste vara huvudlinjen när det gäller att stärka säkerheten och stabiliteten i hela Europa. Föreställningen om ett ekonomiskt mycket starkt och utvecklat centrum omgivet av en svagare periferi och av ännu svagare utkantsområden är inte någon positiv framtidsbild av Europa. Tvärtom kan en sådan centrum--periferi-struktur medföra att konflikterna i världsdelen skärps och till att det uppstår ett behov för centrum av att med militära medel freda sig gentemot en besviken och underordnad periferi. Det skulle vara en paradoxal utveckling för en organisation som bygger på Romtraktaten, vars syfte var att skapa en bestående fred i Europa. En sådan utveckling är också något helt annat än det demokratins, fredens och avspänningens Europa som många hoppades på när vi i höstas diskuterade frågan om EG Även om det bara gäller vårt närområde och Europa finns det starka skäl att bibehålla vår alliansfrihet syftande till neutralitet i krig. Att trovärdigheten beträffande denna alliansfria politik har försvagats genom samarbetet med USA och NATO utgör inte något avgörande skäl till att göra en annan bedömning. Den neutrala positionen har gjort det lättare för oss att medverka i arbetet för kärnvapenfria zoner, för medlaruppdrag i Mellanöstern, för femkontinentsalternativ m.m. Den neutrala positionen har också gett trovärdighet åt argumentationen för att konflikter skall lösas med politiska och diplomatiska metoder. Tidvis har Sverige kunnat fungera som talesman för mindre länder och länder i tredje världen. Jag tror att en sådan ''röst'' behövs också i fortsättningen inom Inom EGs gemensamma regeringskonferens finns det i dag också förslag om att EG skall uppträda med en röst i Förenta nationerna. Det förefaller inte sannolikt att vi ens vid ett medlemskap får möjlighet att lägga fram egna förslag i FN som strider mot EGs linje. Det starka kravet på samordning och centralstyrning av utrikespolitiken blir en logisk följd av en centralstyrd ekonomi, valutapolitik, utrikeshandel och lagstiftning på många områden. Danmark upplever redan i dag i någon mån detta problem i och med att EG häver sanktionerna mot Sydafrika. Om förslaget i regeringskonferensen går igenom, får vi troligen en position liknande den som Vitryssland och Ukraina har haft i FN. Dessa stater gör nu anspråk på en självständigare roll i Förenta nationerna. Det som det kalla krigets heta delar har handlat om under de senaste 30 åren är inte väpnade konflikter i Europa utan i betydande utsträckning i tredje världen. I Algeriet, Vietnam, Cambodja, Etiopien, Salvador, Nicaragua och Chile har sammanlagt miljontals offer krävts. Båda supermakterna har utnyttjat många av dessa konflikter för egna syften. Det är i fattiga länder där läskunnigheten är ringa som människors missnöje kan utnyttjas i en förenklad politisk propaganda riktad mot etniska och nationella minoriteter eller grupper som har en avvikande religion. Men de verkliga konfliktorsakerna har på intet sätt försvunnit. Svält, miljöförstörelse, skuldkris, ojämlika handelsvillkor och gigantiska flyktingproblem föder ständigt desperation och ger näring åt såväl folkliga rörelser som despoter. Att bygga upp nya supermakter som har ambitionen att svinga sig upp på toppen här i världen är inte någon lösning på de globala säkerhetspolitiska problemen. Ett sådant supermaktsbyggande kan tvärtom innebära att nya hot utvecklas och att nya konflikter stimuleras fram. Det är ofrånkomligt att en ekonomisk supermakt känner ett behov av att samordna och centralt bestämma sin säkerhets och försvarspolitik för att kunna hävda sina intressen i världen. Kravet på en gemensam militär invasionsstyrka avsedd för tredje världen framfördes redan i september av EG Att NATO kommer att kvarstå som en organisation avsedd för att ansvara för öst--väst-frågor är möjligt. Några starkare krafter som vill upplösa NATO finns det för närvarande inte. Olika länder kan komma att finna sig i den försvarspolitiska samordningen i Europa olika snabbt. Men när det gäller det slutliga målet behöver vi inte längre hysa några tvivel. Att Sverige som medlem skulle kunna hävda några särskilda principer för att svenska pojkar och flickor inte skall behöva riskera livet i krig eller för att vårt territorium inte får användas av en gemensam europeisk styrka måste anses vara ganska orealistiskt. Lika orealistiskt vore det om Norrlandslänen gjorde anspråk på att få vid sidan av det svenska försvarssystemet. Det politiska trycket på Sverige, i den meningen att också Sverige tar sitt ansvar för de besvärliga och bekymmersamma sidorna av alliansen, kommer givetvis att bli starkt. Detta tryck har vi för övrigt redan upplevt i samband med Gulfkrisen. Slutligen, fru talman, skulle jag vilja påminna om att det när det gäller den västeuropeiska unionens plattform från 1987 finns ett starkt stöd för ''Frankrikes och Storbritanniens oavhängiga kärnvapenstyrkor bidrar till den samlade avskräckningen och försvaret i Europa'', heter det i fråga om denna plattform. Om det vill sig riktigt illa i de här förhandlingarna, kan hela den omorienteringen av svensk säkerhetspolitik och utrikespolitik som nu pågår leda till att Sverige blir en delstat inom en kärnvapenutrustad supermakt och till att vi får finna oss i de beslut som denna supermakts militära organ fattar. Vi för vår del har alltså dragit slutsatsen att argumenten för det neutralitetsförbehåll som riksdagen gjorde för ansökan i december 1990 har förstärkts. Det bör nu leda till att regeringen inte lämnar in en ansökan om medlemskap. Vi tror att de politiska principerna om alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig fortfarande har en roll att spela i såväl Norden som Europa och världen som helhet. Vi kan konstatera att det både i Norge och i Finland finns starka krafter som ger uttryck för att en ansökan om medlemskap i EG inte är aktuell. Det är beklagligt att de nordiska länderna splittras på denna punkt, och för denna splittring har Sverige ett stort ansvar. Det är viktigt att hoppet om att Norden och Östersjöområdet blir en demilitariserad zon präglad av mellanfolkligt samarbete finns även i fortsättningen. Vårt parti står utanför de överläggningar som nu förs mellan de fyra partiledarna om en omläggning av svensk utrikespolitik. Överläggningarna tycks gå ut på att man skall hitta en väg för att kunna slingra sig från det neutralitetsförbehåll som riksdagen uttalade den 12 december 1990. Vi anser att ett så här stort och allvarligt beslut -- det kommer ju att medföra en omläggning av utrikespolitiken, en ny grundlag och en reduktion av den nationella självbestämmanderätten -- borde ställas under folkomröstning innan förhandlingar om medlemskap inleds. Men det är ännu inte för sent att fatta ett sådant beslut. Jag yrkar bifall till reservation 1. För övrigt känner vi också stor sympati för reservation 2.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i utrikesutskottets betänkande 21. Detta betänkande handlar i mycket stor utsträckning om demokrati och medbestämmande. I en motion kräver vi en bättre tingens ordning när det gäller den demokratiska processen och besluten i samband med ansökningsförfarandet och EG. Det är ganska märkligt att riksdagen så snabbt och utan folklig förankring har fattat det beslut som har fattats. Men ännu märkligare är det att man, trots att vi har ett demokratiskt system, i mycket stor utsträckning håller några utanför, så att information ej når fram. Det gäller de partier som inte är representerade i utrikesnämnden. Naturligtvis är det viktigt att ett land som så starkt har hävdat de demokratiska principerna står upp för dessa när det hettar till. Och det är väl vad som har skett i det här fallet. Det har ju förekommit en otroligt omfattande propaganda för att ett medlemskap i EG snabbt skall bli verklighet. Vi skall vara med i Europa, heter det i debatten -- precis som om vi inte hela tiden skulle ha varit med i Europa. Rädslan för att behöva stå utanför har man på många håll gjort stor affär av. Som det nu är ser det inte ut som att utskottet vill gå på vår linje att få en bättre ordning när det gäller den demokratiska biten, med en folkomröstning som är ordentligt förankrad i en folklig debatt. Häromdagen hörde jag i en radiodebatt en EG expert uttala sig om vad vi har att förvänta oss. Han talade just om EG-marknaden. Han sade så här: Det är klart att vi får in mer asbest och fler färgämnen. Så räknade han upp ett otal av sådana saker som vi under många år har kämpat för att slippa på vår marknad. Han slutade med att säga: Tål européerna dessa, skall väl också svenskarna tåla dem. Denna propaganda är fruktansvärt allvarlig, därför att den underminerar väldigt mycket av det som vi har värnat om i Sverige. Jag tänker inte gå så mycket in på vad vi har skrivit i våra reservationer. Det som står i dem tycker jag är oerhört viktigt, och jag hoppas att alla ledamöter i det här huset verkligen läser dem. Så vill jag tala litet om kvinnans roll, för jag tror att den hör till de viktiga frågorna. Såvitt jag förstår är det inte så mycket på kvinnans villkor som debatten har förts. Den kamp som vi kvinnor har fört för att få vara med och bestämma och sitta med i beslutande organ är man nu villig att snabbt bli av med. Det kan hända att vi kvinnor har varit besvärliga i många fall när vi kommit in i de beslutande organen. Men det är likväl viktigt. Jag möter dagligen kvinnor som undrar hur EG anpassningen kommer att påverka deras situation, vad som kommer att hända med de tidigare krav som vi har ställt och vad som kommer att hända med vår offentliga sektor. Det är många frågetecken. I det fallet tycker att det borde finnas betydligt bättre upplysningskampanjer än vad som hittills har förekommit. Vi måste värna om vår folkligt förankrade demokrati i det här landet, där människor har möjlighet att ta ställning, där människor verkligen upplever att de är med i beslutsprocessen. Det är jag orolig för att vi nu håller på att frångå. Jag tänker inte bli långrandig i den här debatten, utan jag nöjer mig med detta. Jag yrkar bifall till våra reservationer med hopp om att alla som skall vara med och besluta också läser dem.

Fru talman! Jag vill inledningsvis påpeka att detta betänkande endast tar upp vissa frågor om Sveriges Europasamarbete. Det är två motionersyrkanden om EES-förhandlingarna och fem yrkanden som berör vissa frågor om medlemskapsansökan. Utskottet har bestämt att under hösten skriva ett särskilt betänkande om samarbetet med EG och då ta upp ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden. Som bekant beslutade riksdagen den 12 december i fjol, med en mycket bred majoritet, att Sverige bör eftersträva att bli medlem i EG med bibehållen neutralitetspolitik. Det är således inte fråga om att överge neutralitetspolitiken, Bengt I samband med beslutet om EG-ansökan angavs att vid en svensk medlemsansökan till EG måste en ny genomgång göras av de rättsliga aspekterna och då även frågan om grundlagsändring. Nu har frågan om de grundlagsmässiga aspekterna behandlats i KU och av kammaren. KU konstaterar att ett medlemskap i EG kommer att ha överstatlig karaktär och innebär att konstitutionella befogenheter skall överlämnas till EG. Därför anser KU det angeläget att de olika, såväl grundlagsmässiga som allmänrättsliga och institutionella, aspekterna på ett EG-medlemskap utreds i parlamentariska former. Utrikesutskottet ansluter sig till KUs uppfattning om att EG-medlemskapets grundlagsmässiga aspekter behandlas av en parlamentarisk utredning. En sådan utredning kommer att tillsättas nu av regeringen där alla riksdagspartier är representerade. I detta sammanhang framhåller utskottet vikten av att man får en grundlig genomlysning och en bred diskussion och debatt om medlemskapets innebörd och konsekvenser samt att allmänheten ges en god information om Sveriges samarbete med EG. Nu har i kompletteringspropositionen, som lämnades häromdagen, redovisats vilka ökade informationsinsatser som planeras för att tillmötesgå dessa krav. En folkomröstning kan anordnas antingen som rådgivande eller som folkomröstning om vilande grundlagsförslag. Utskottet ser det som naturligt att en folkomröstning anordnas i anslutning till frågan om svenskt medlemskap i EG. Utskottet konstaterar att de båda nämnda möjligheterna till folkomröstning kan komma att aktualiseras. Utrikesutskottet förutsätter att detta ärende kommer att behandlas av riksdagen under kommande mandatperiod. Enligt vad utskottet har fått veta kommer den parlamentariska utredningen att överväga de frågor som kan vara aktuella inför en folkomröstning om EG-medlemskap. I sammanhanget vill utskottet framhålla att ett EG medlemskap, liksom för övrigt ett EES-avtal, förutsätter riksdagens godkännande. Det möter ju emellertid inga hinder att regeringen inleder förhandlingar om en internationell överenskommelse och även ingår ett preliminärt avtal med förbehåll för riksdagens godkännande. Detta är i själva verket en vanligt och vedertagen ordning när det gäller internationella förhandlingar. lämnas in och att grundlagen ändras innan förhandlingar inleds. Som framgått av vad jag redan sagt avstyrker utskottet dessa yrkanden. Ett motionsyrkande om folkomröstning tillmötesgås dock av utskottet. I reservation 2 tar miljöpartiet upp frågor som berör de pågående förhandlingarna om ett avtal mellan EFTA och EG om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde, EES. Utskottet har där behandlat och besvarat ett yrkande från moderaterna och ett från centern. Några ord om detta. Utskottet behandlade i betänkandet i december i fjol frågan om EES-förhandlingarna. Utskottet uttalade sig då med bred majoritet om övergripande riktlinjer för förhandlingarna mellan EFTA och EG. Dessa uttalanden äger full giltighet även i dag. Utskottet gör den bedömningen att de förhandlingar som hittills förts och de resultat som vi hittills fått del av ligger väl i linje med förhandlingsmålen. Vi har oförändrat stort intresse av ett EES-avtal och hoppas att ett förslag till avtal kan föreligga enligt den tidtabell som är uppgjord och således presenteras före sommaren.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

Fru talman! Nils T Svensson sade att det inte var fråga om att överge vår neutralitetspolitik. Nu är det första steget taget när man från regeringen och de fyra partierna säger att något neutralitetsförbehåll inte skall fogas till själva ansökan. De har också EG-ländernas utrikesministrar vid sin konferens varnat för. De vill själva upprätta sitt program för sitt försvarspolitiska samarbete innan de släpper in några neutrala länder. Därför måste förmodligen förbehållet plockas bort. Kabinettsekreteraren gick ut häromdagen och underströk att Sveriges neutralitetspolitik är föråldrad och sade att man även kan tänka sig att i en framtid gå in i en allians. Är man alltså allierad måste man lyda alliansens förpliktelser. Då måste rimligen också neutraliteten överges. Samtidigt får man i studiecirklar som drivs ute i landet inte minst i ABFs regi läsa vad Ingvar Carlsson säger om dessa frågor: ''Varje överenskommelse som förutsätter att Sverige ger upp en del av sitt utrikespolitiska oberoende kommer vi tveklöst att förkasta. Att ingå i ett kollektiv som syftar till koordinera utrikespolitiken är inte förenligt med neutralitetspolitiken.'' Detta budskap ger man alltså de egna partimedlemmarna, och sedan ger man också ett annat budskap. Den här boken, som jag citerade ur, kom ut hösten 1990. Jag vill fråga om Nils T Svensson ställer sig bakom de formuleringar som

Fru talman! Jag skulle vilja höra av vilken anledning man inte vill ha en rådgivande folkomröstning medan det fortfarande finns rådrum. Ett senareläggande kan innebära att folkomröstningen hålls vid en tidpunkt då man redan har låst sig. Det talades här om preliminära avtal. Vad innebär dessa konkret? Det vore intressant att få veta om man inte genom preliminära avtal låser sig ganska rejält. För mig är det svårt att få det att gå ihop när det gäller att passa in neutralitetspolitiken. På vilket vis skall man vara neutral? Hur skall man kunna vara med i den här unionen och samtidigt vara neutral? Man måste faktiskt vara klar över vart man syftar och vart man är på väg. Det talas ju klart och tydligt om en politisk union och dessutom en gemensam försvarsgräns. Det blir svårt att hävda neutraliteten, och jag tror att det kommer att stöta på problem.
Fru talman! I det beslut som fattades den 12 december i fjol angavs att Sverige kan lämna in en medlemskapsansökan när det har gjorts en samlad bedömning av de utrikes och säkerhetspolitiska faktorerna samt efter samråd i utrikesnämnden. Det som Bengt Hurtig talade om och den analys som nu pågår är precis ett fullföljande av detta. Det är då ganska naturligt att de fyra partier som stod bakom beslutet i december och som också tillhör utrikesnämnden gör denna analys tillsammans. Så småningom kommer den att redovisas här i kammaren. När det gäller det studiecirkelsarbete som pågår ute i landet är det naturligtvis väldigt bra att det har kommit i gång mycket aktiviteter inom folkrörelserna, inom de politiska partierna, inom de fackliga organisationerna och bland medborgarna i allmänhet. Det finns all anledning att stimulera detta arbete. Jag hoppas att vi på den punkten gemensamt kan hjälpas åt och få i gång många aktiviteter. Beträffande folkomröstningsfrågan är det rimligt att man först bör veta vad man skall folkomrösta om innan en sådan kommer till stånd. Om man skall kunna veta det, måste det finnas ett framförhandlat avtal att ta ställning till. För mig är det alldeles självklart att man inte kan företa en folkomröstning förrän man vet vilket resultatet blir av den förhandling som skall genomföras. Först skall Sverige lämna in en ansökan innan själva förhandlingsprocessen kommer i gång. Efter det är det rimligt att genomföra en folkomröstning.
Fru talman! Jag noterar att Nils T Svensson inte tog någon ställning till det uttalande som nu flitigt citeras ute bland studiecirklarna. Därför återupprepar jag Ingvar Carlssons uttalande: ''Varje överenskommelse som förutsätter att Sverige ger upp en del av sitt utrikespolitiska oberoende kommer vi tveklöst att förkasta. Att ingå i ett kollektiv som syftar till att koordinera utrikespolitiken är inte förenligt med neutralitetspolitiken''. Så sade Ingvar Carlsson, och det får de socialdemokratiska partiarbetarna och även andra partiarbetare lära sig. Detta rimmar dåligt med de tongångar som nu hörs. Av de resurser som har fördelats till studiearbete och opinionsarbete när det gäller EG har huvudparten gått till de stora fackliga organisationerna, till LO, TCO, SACO och i viss mån till studieförbunden. Den rörelse som är kritisk mot ett EG-medlemskap och som gärna vill ha till stånd ett bättre avtal med EG har ännu inte fått några resurser tilldelade. Är Nils T Svensson beredd att medverka till att även den organisation som kallas Nej till EG får resurser för att den skall kunna spela åtminstone någon opinionsbildande roll i det här landet?
Fru talman! Nils T Svensson gör mig litet fundersam, och inte så litet heller förresten. Han sade att han inte vet vad vi skall folkrösta om och att Sverige först skall lämna in en ansökan. Då måste vi väl kunna folkomrösta om huruvida Sverige skall ansöka om medlemskap eller inte, eftersom Sverige vid en medlemsansökan lämnar över en hel del av besluten till en överstatlig organisation.
Fru talman! Bengt Hurtig får lov att lugna sig ännu en tid innan han och alla andra får besked genom den analys som nu pågår om förutsättningar för en medlemskapsansökan. Denna analys och de bedömningar som görs kommer att redovisas. Alla kommer då att kunna ta del av detta material och naturligtvis få tillfälle tilll diskussioner. Håll ut ett litet tag, så kommer besked på den punkten! När det gäller informationsinsatserna har vi kommit fram till att det är lämpligt med en folkomröstning. Under nästa riksmöte skall riksdagen ta ställning till formerna och andra arrangemang kring det hela. I det sammanhanget får man organisera kampanjer och annat på ett sätt som är rimligt. Sverige är ju inte helt utan erfarenhet av folkomröstningar, även om de inte är så vanligt förekommande. På den punkten kan vi säkert finna lämpliga former. Det är emellertid viktigt att påpeka att man från regeringens sida nu satsar mer på resurser för att göra det möjligt att producera information av olika slag. Där finns det utrymme, inte bara för regeringskansliet utan också för utomstående, att delta. Inte minst studieförbunden har resurser och de är därför väl rustade att bedriva kampanjer av den här typen. Till Marianne Samuelsson vill jag säga att för mig är det ganska självklart att vi, efter det att vi lämnat in en medlemskapsansökan, förhandlar för att nå fram till ett förhandlingsresultat. Detta förhandlingsresultat skall sedan ligga till grund för en folkomröstning, så att folk vet vad de har att folkomrösta om. Det är den rimliga vägen att gå, tycker jag.

Fru talman! Sveriges inträde i det europeiska samarbetet är ett historiskt steg av stor betydelse för hela vårt samhälles utveckling. Det innebär nya möjligheter för oss som medborgare, men också nya begränsningar för olika nationella politiska institutioner. Vi moderater anser därför att det är naturligt att avtalet om Sveriges anslutning till EG godkänns i en folkomröstning. För oss ter det sig också naturligt att denna folkomröstning sammanfaller med riksdagsvalet den 18 september I den ordning som grundlagen föreskriver bör ett första godkännande av avtalet och de nödvändiga förändringarna i bl.a. grundlagen dessförinnan ske av riksdagen. Folkomröstningens resultat bör bli politiskt bindande för riksdagens andra och slutliga ställningstagande till avtalet hösten 1994. Medlemskapet kan därefter, i den mån det ankommer på Sverige, träda i kraft 1995. I avvakten på detta är det viktigt att de nu pågående EES-förhandlingarna kan slutföras snabbt i syfte att ge EFTA-ländernas medborgare och företag så goda förutsättningar som möjligt att medverka på den inre marknaden. Genom ett EES-avtal kan delar av de fyra friheterna, som EG avser att uppnå genom att skapa en gemensam inre marknad, även komma Sverige och andra EFTA-länder till del redan 1993. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Fru talman! Biskoparna var från tillkomsten av Svenska kyrkans kyrkomöte 1868 självskrivna ledamöter av detta i 114 år. Kyrkomötet 1982 blev det sista enligt den gamla ordningen. Därefter har biskoparna haft närvaroplikt och yttranderätt vid kyrkomötena. Någon förslags eller rösträtt har de däremot inte haft, därest de inte varit valda ledamöter. Biskoparna är enligt gällande lagstiftning sjäklvskrivna som ordförande i resp. domkapitel, och de är också självskrivna som ordförande i de nyinrättade stiftsstyrelserna. Detta markerar deras ställning som stiftets främste företrädare för såväl ämbetet som vad gäller organisation och verksamhet. Biskoparnas ställning som främste företrädare för resp. stift borde rimligen leda till att de åter blir självskrivna som ledamöter i kyrkomötet med full yttrande-, förslags och rösträtt. Deras kompetens och erfarenhet skulle därmed mer påtagligt komma kyrkomötet till godo. Regeringen har i proposition 1990/91:122 föreslagit att biskoparnas ställning skall stärkas så till vida att de i fortsättningen också skall ges förslagsrätt i kyrkomötet. Något fullt medlemskap är det emellertid inte fråga om. Detta har dock föreslagits i ett antal motioner. Vi moderater anser att biskoparna skall vara självskrivna ledamöter i kyrkomötet, och vi ställer oss således bakom motionsyrkandena i detta avseende. Utskottsmajoriteten delar tyvärr inte denna uppfattning, varför vi tillsammans med folkpartiets ledamöter i utskottet har reserverat oss till förmån för motionsyrkandena. Jag yrkar således bifall till reservationen i utskottsbetänkandet. Fru talman! Därest reservationsyrkandet avslås kommer vi moderater i den påföljande omröstningen, som skall äga rum i enlighet med riksdagsordningen, att stödja majoritetsförslaget, eftersom vi anser att en viss förbättring beträffande biskoparnas ställning likväl kommer till stånd med detta förslag.

Fru talman! Folkpartiet liberalernas principiella inställning när det gäller svenska kyrkan är väl känd. Vi anser att kyrkan skall ges en fri ställning i förhållande till staten. Tills vi når dithän -- och vi hoppas att det inte skall dröja alltför länge -- I dag har vi att ta ställning till dels behörighet till biskopstjänst, dels biskoparnas ställning i kyrkomötet. När det gäller behörigheten har vi inget att invända mot utskottets förslag. Däremot när det gäller biskoparnas ställning har vi en annan åsikt än majoriteten i konstitutionsutskottet. Frågan om biskoparnas ställning i kyrkorådet har varit föremål för diskussion under många år. Det framgår också av utskottets betänkande, och jag behöver inte upprepa vad som står där. Vid förra kyrkomötet lade svenska kyrkans centralstyrelse fram förslaget att biskoparna skulle vara självskrivna på kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt med 131 röster mot 117 att avslå förslaget. Efter många turer har kyrkomötet beslutat att begära att regeringen föreslår riksdagen att ändra lagen, så att biskoparna och biträdande biskopen ges förslagsrätt i kyrkomötet. I de diskussioner som har förts i denna fråga menar man att de biskopar som så önskar kan låta sig väljas till kyrkomötet. I praktiken har detta visat sig vara mycket svårt.

I Stockholms stift önskade biskop Lars Carlzon bli invald för att få full yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Men det gick inte att få en överensstämmelse mellan de i valet deltagande grupperna om att placera biskopen på första plats på alla listor, eftersom moderatgruppen gick emot detta förslag. Biskopen tvingades därför att söka inträde i den grupp som låg närmast hans politiska åsikter. Han blev på detta sätt vald i första hand som partiföreträdare till mötet. Vi från folkpartiet liberalerna anser att det är mycket olyckligt att en biskop på detta sätt ställs i en dylik valsituation och tvingas bli en politisk företrädare. En biskop bör stå fri från de väljargrupper inom svenska kyrkan som kandiderar till beslutade organ på olika nivåer. Detta undviks om biskoparna blir självskrivna ledamöter. Ett annat starkt skäl för vårt förslag om att göra biskoparna till självskrivna ledamöter av kyrkomötet är den dubbla ansvarslinjen inom svenska kyrkan. Denna innebär att kyrkans organ bygger på en förening av prästerlig ämbetsförvaltning och folkligt förankrad självstyrelse. Denna dubbla ansvarslinje har ofta ansetts grundläggande för svenska kyrkans organisation. Den återkommer i biskopens ställning som självskriven ordförande i stiftstyrelsen och i kyrkoherdens självskrivna roll som en av ledamöterna i kyrkorådet. Mot detta hävdas det ofta i debatten att självskrivna biskopar får en dubbel självskrivenhet, då de också tillhör kyrkomötets läronämnd. Vi delar inte denna uppfattning. Läronämnden är nämligen inte ett besutande organ. Det är ju kyrkomötet som fattar besluten. Ett tredje skäl för att biskoparna skall vara självskrivna är att alla andra lutherska kyrkor och troligen också alla andra kristna kyrkor ger sina biskopar rösträtt i sina beslutande församlingar. Vi har i bilaga till vår reservation tillsammans med moderaterna angett hur vårt förslag skulle regleras i lag. Jag vill för folkpartiet liberalernas del också säga att vi, liksom moderaterna, i den första omgången av voteringen kommer att rösta på vår reservation och i den andra omgången på utskottsmajoritetens förslag, eftersom det fordras tre fjärdedelar av rösterna för att förslaget skall gå igenom. Som Hans Nyhage sade tidigare finns det i utskottsmajoritetens förslag vissa fördelar jämfört med dagens situation. Men i första hand vill vi reservera oss för att biskoparna skall bli självskrivna i kyrkomötet.

Fru talman! 1990 års kyrkomöte beslöt med klar majoritet att hos regeringen begära en lagändring med innebörden att biskopar ges förslagsrätt i kyrkomötet. Detta kyrkomötesbeslut innebar en kompromiss. Detta har inte någon av de tidigare talarna noterat i sina inlägg. Denna kompromiss innebar att man sade nej till att biskoparna skulle få rösträtt i kyrkomötet men att man däremot sade ja till att dessa skulle få motions och förslagsrätt. Det är naturligtvis alldeles riktigt som har sagts att biskoparna fram till 1982 hade rösträtt. Men då träffades en fyrpartiuppgörelse mellan socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och centern. Denna innebar en demokratisering av kyrkomötet. Det var förresten inte bara biskoparna som då var självskrivna. Det fanns även 26 präster som var valda av präster. Det var alltså en kategoriindelning som avskaffades -- biskopar, präster och lekmän. 1982 fattades beslut om att ingen självskriven ledamot längre skulle få finnas. Däremot skulle, som det har sagts här, biskoparna få rätt att deltaga i kyrkomötets överläggningar, inte bara i plenum utan även i de olika utskotten. Dessutom bildades ett nytt organ, läronämnden, där biskoparna kom att få en mycket kraftig majoritet, 13 av 21. Nu är det 14 av 22 sedan en biträdande biskop i Uppsala tillkom. Detta innebär att innan kyrkomötet fattar beslut i lärofrågor ges läronämnden rätt att yttra sig. Därigenom ges biskoparna ännu en möjlighet att ge sina åsikter till känna för kyrkomötets ledamöter innan beslut fattas. Biskoparna deltar alltså i läronämnden, och det finns alltid en eller två biskopar i varje utskott. Dessutom deltar de i plenum. Efter hand väcktes förslag i kyrkomötet om att återge biskoparna rösträtt. Med växlande resultat var frågan föremål för behandling 1984, 1985 och 1988. Men -- och detta är mycket viktigt att betona -- när frågan kom upp 1990 blev beslutet en kompromiss. Majoriteten ansåg då det vara viktigt att man skapade en konstruktion, eller rättare sagt behöll en konstruktion, som både tillgodosåg kravet på en folklig demokrati och möjlighet för det kyrkliga ämbetet genom biskoparna att få ett väl avvägt inflytande. Det innebär att demokratin kan bevaras samtidigt som företrädarna för läroämbetet ges ett förstärkt inflytande, förstärkta möjligheter att framföra sin synpunkter. När nu regeringen beslutat att bifalla kyrkomötets begäran är det egendomligt att man från reservanternas sida inte vill acceptera vad kyrkan själv genom dess högsta beslutande organ önskat. I detta sammanhang tycker jag nog att man skall skilja på moderaterna och folkpartiet. Jag har i alla fall inte uppfattat att man från moderat håll har sagt att man skall ta hänsyn till vad kyrkomötet har sagt. Däremot har man från folkpartihåll gång på gång i olika sammanhang sagt att det är mycket viktigt att staten inte lägger sig i kyrkans egna interna angelägenheter. Kyrkan bör bli fri, säger man på folkpartihåll. Och så länge den inte är det skall man så långt som möjligt effektuera de önskemål som kyrkan ställer. Här har kyrkan tagit ställning. Vad gör då folkpartiet? Jo, då struntar man i detta. Jag tycker faktiskt att man på folkpartihåll skall försöka följa upp vad man själv säger. Jag tycker att man måste bestämma om man skall lyssna till vad kyrkan här önskar. Detta är ju ändå en typisk intern kyrklig angelägenhet, som riksdagen måste befatta sig med på grund av nuvarande ordning. Jag tycker att detta visar att folkpartiet inte har någon kyrkopolitik värd namnet. Det är naturligtvis ingen skam att hålla en låg profil i en fråga. Jag tycker att man kunde ha gjort som vänsterpartiet i denna fråga. De har egentligen inte tagit ställning, utan de har följt majoriteten, eftersom de då effektuerar de önskemål som kyrkan själv har uttryckt. Jag menar att också folkpartiet kunde ha gjort det. Jag noterar dock med tillfredsställelse att man från varken folkpartiet eller moderaterna kommer att försöka sätta käppar i hjulet med hänvisning till kravet på tre fjärdedels majoritet. Herr talman! På den tid då biskoparna hade självskriven rösträtt, innan kyrkomötet var demokratiserat, fanns ingen läronämnd. Nu vill moderaterna och folkpartiet inte bara låta biskoparna få tillbaka sin rösträtt, utan man vill dessutom behålla läronämnden, fastän den kom till som en ersättning för biskoparnas förlorade rösträtt.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

Herr talman! Torgny Larsson har här gett en beskrivning av hur kyrkomötet har handlagt frågan om biskoparnas ställning i kyrkomötet. Jag skall inte kommentera detta på annat sätt än genom att påpeka att det vid det senaste kyrkomötet trots allt var en mycket stark minoritet som ansåg att biskoparna skulle vara självskrivna ledamöter. Eftersom vi moderater delar denna uppfattning är det ganska naturligt att vi i det här sammanhanget följer upp den uppfattningen och alltså yrkar på att biskoparna skall få denna ställning i kyrkomötet. Jag finner ingen anledning att bemöta Torgny Larsson när det gäller läronämnden. Vi har i varje fall inte det i det här läget ansett att det har funnits anledning att avskaffa densamma. Vi vidhåller att biskoparna skall ges fullt ledamotskap i kyrkomötet.

Herr talman! Torgny Larsson säger att det är fråga om en klar majoritet i kyrkorådet, men det är ju inte en så våldsamt stor majoritet. Om man fördelar rösterna på ett annat sätt skulle det skilja sex eller sju röster. Det är alltså inte någon överväldigande majoritet av kyrkomötets ledamöter som har röstat mot förslaget att biskoparna skulle vara självskrivna på mötet. Till saken hör dessutom att det på de föregående kyrkomötena fanns en majoritet i den andra riktningen. Jag skulle därför snarare vilja säga att frågan står och väger. Det är riktigt som Torgny Larsson säger, att folkpartiet vill ha en fri kyrka. Av den anledningen har vi inte gått in i vissa frågor, utan vi tycker att kyrkan själv skall få bestämma exempelvis när det gäller organisationen. Men i det här fallet måste ändå riksdagen ta ställning, och vi menar att erfarenheterna av den nuvarande situationen, med den politisering som därmed tvingas fram, är så pass negativa att vi därför vill markera att det vore rimligare att biskoparna var självskrivna på mötet. Vi skulle då slippa ifrån att biskoparna tvingas in i en politisk grupp för att bli valda. Vi har av den anledningen motionerat i frågan, och vi står fast vid att de bör vara självskrivna på mötet. Om vi skulle få majoritet för vårt förslag kan man väl gott tänka sig att läronämnden skulle avvecklas. Men det lär ju knappast bli så.
Herr talman! Jag sade inte att det var fråga om en överväldigande majoritet i kyrkomötet, utan jag sade att det var en klar majoritet. Det var nämligen 131 ja och 116 nej. 2 ledamöter avstod och 2 var frånvarande. Detta ger totalt 251 ledamöter. Det blev alltså en majoritet med 15 röster. Vi kan i och för sig diskutera och tvista om vad som skall kallas klart och vad som skall kallas överväldigande. Jag bara konstaterar att det var vad jag anser vara en klar majoritet. Jag är mycket förvånad över att folkpartiet talar om att man skall låta kyrkan sköta sina interna angelägenheter men att man sedan inte gör det. Det sägs här att biskoparna skulle ha det så besvärligt på grund av att de måste välja parti. Detta har hittills bara hänt tre gånger. I två av fallen stod biskoparna på samlingslistor, och den tredje, Lars Carlzon, valdes på en socialdemokratisk lista en eller möjligen två gånger, och sedan gick han i pension. Han har för övrigt nu lämnat kyrkomötet. Det är för närvarande ingen biskop som är vald, utan alla har avstått från att kandidera och kan i allra högsta grad delta i de här sammanhangen. Jag är som sagt mycket förvånad över folkpartiets hållning i den här frågan.
Herr talman! Faktum kvarstår ändå: Lars Carlzon tvingades gå in och bli partiföreträdare i stället för att ha rösträtt på kyrkomötet. Jag förstår att andra avskräcks av detta, och därför existerar i realiteten inte den möjligheten att bli vald. Torgny Larsson sade i sitt huvudanförande att biskoparna genom att de sitter i läronämnden har möjligheter. Men där har man alltså inte beslutsrätt, och det är ju ändå det avgörande för om man får besluta eller ej.
Herr talman! Ingela Mårtensson! Genom tillkomsten av läronämnden fick ju biskoparna en god möjlighet att uttrycka sina åsikter. Kyrkomötet i sin helhet har faktiskt svårt att gå emot vad de samlade biskoparna i läronämnden säger. Jag kan inte på rak arm erinra mig om det har förekommit något fall -- det kan hända. Men biskoparna får genom läronämnden en väldig tyngd. Biskoparna är nu 14 utöver de 251 ledamöterna, dvs. 14 av 265. Tyngden i argumenten påverkar väl ändå mer än röstknappen. Om inte annat så har väl vi här i riksdagen erfarenhet av att argumenten är mer avgörande.

Herr talman! Jag har motionerat om att regeringens befattning med utnämning av biskopar skall upphöra. I sitt svar hänvisar utskottet till 1986 års kyrkomöte. Vad utskottet anför är värt att citera: Kyrkolagsutskottet hänvisade till att regeringens rätt att utnämna biskoparna har sin grund i det nuvarande förhållandet mellan staten och kyrkan. Som chefer för domkapitlen är biskoparna i administrativt hänseende underställda regeringen.

Kyrkolagsutskottet underströk vidare att domkapitlen också efter ikraftträdandet av kommande nya organisation skulle ha betydelsefulla myndighetsfunktioner gentemot de i stiften anställda prästerna, som har statligt reglerade tjänster.'' Jag har, herr talman, aldrig träffat på en mer övertygande -- låt vara helt oavsiktlig -- argumentation för ändrade relationer mellan kyrkan och staten. Kyrkan skall inte vara ett antal statliga förvaltningsmyndigheter -- hon skall vara en självständig kraft i det svenska samhället. Nu anser jag personligen absolut inte att det är svenska kyrkans centralstyrelse som skall utnämna biskopar. Varje stift borde i stället i lämpliga former utse sin biskop. Endast ärkebiskopen kan behöva en bredare bas för sin utnämning. Poängen i min motion är dock att detta inte är en sak för någon annan än kyrkan själv att avgöra. Jag hoppas att den utredning som utskottet hänvisar till bedrivs med all skyndsamhet och når fram till samma resultat.

Herr talman! I sakfrågan delar jag helt den uppfattning som föregående talare gav uttryck för, att kyrkan själv så småningom bör svara för utnämningen. Jag delar också uppfattningen att stiften och inte centralstyrelsen skall svara för det. Jag vill bara hänvisa till det som står på sidan efter det stycke som Lars Ahlmark läste upp. Utskottet säger där att man bör avvakta den utredning som nu pågår under ledning av Carl Axel Petri.

Herr talman! Nu har det alltså hänt igen! Finansutskottets flertal med socialdemokraterna i spetsen avstyrker en moderat motion med konkreta förslag som i samma veva övertas och framläggs av regeringen för riksdagen. Den debatt vi nu skall föra kan nog göras kort, men den måste med nödvändighet handla om utskottsmajoritetens handlingssätt och bevekelsegrunderna för detta. Avser Hans Gustafsson, som nu tydligen i egen hög person skall ta hand om debatten, att om en månad avstyrka även regeringens i princip likalydande förslag? Om inte, är han då beredd att medverka till ett uppskov med ställningstagande till motionen, så att vi slipper en dubbel hantering här i kammaren, där majoriteten först är negativ och sedan positiv till en och samma sak? Under en följd av år har vi moderater lagt fram förslag om effektivisering av statens lokalförsörjning genom övergång till en mer marknadsmässig ordning, innefattande bl.a. decentralisering och privatisering på det här området. Regeringen har successivt rört sig i rätt riktning, men det har varit med korta och försiktiga steg; de har på intet sätt varit tillräckligt långtgående, trots de avslöjanden som slag i slag gjorts om häpnadsväckande brister i effektivitet i det här avseendet. De moderata förslagen har i huvudsak gått ut på för det första större frihet för statsmyndigheterna att själva råda över sina lokalfrågor, vilket för det andra förutsätter att byggnadsstyrelsens monopol som lokalhållare upphävs. För att sedan konkurrens på lika villkor skall råda har vi för det tredje förordat att byggnadsstyrelsen skall ombildas till aktiebolag. De här förslagen avstyrktes i förra veckan av finansutskottets majoritet. I tisdags kom regeringen med exakt de förslagen. Jag förstår att det är förargligt för en trogen supportergrupp i finansutskottet, som trodde sig göra sin plikt men fick stryk på fingrarna redan några dagar senare. Det är inget nytt. Det har skett många gånger tidigare under 80-talet, inte minst under senare tid. Jag kan visa på det stora exemplet, som gäller valutaregleringens avskaffande. Vi har ett färskt ärende som ännu inte är avgjort. Det gäller den mångåriga kampen från moderat håll för att få till stånd en nyordning när det gäller statliga betalningar, nämligen att bankgirot skall kunna användas på samma sätt som postgirot. Där kommer nu regeringen i kompletteringspropositionen med förslag som i långa stycken tillgodoser det önskemålet. Men på den punkten hade utskottsmajoriteten ändå den goda smaken att vänta med behandlingen av den moderata motionen tills vi också tar ställning till förslagen i kompletteringspropositionen och där framgår att ett sedan länge framfört moderat förslag nu äntligen har vunnit stöd även på regeringskanten. Hans Gustafsson kan invända att den moderata motionen innehåller även tankar om en framtida privatisering som inte direkt kommer till uttryck i propositionen. Låt mig då påpeka att det där sägs att ombildningen av byggnadsstyrelsen till aktiebolag är ett led i en aktivare förmögenhetsförvaltning och att resurser på det sättet frigörs för andra satsningar, t.ex. investeringar i infrastruktur. Det ansluter nära för att inte säga helt till den moderata ståndpunkten att utbyggnaden av infrastruktur skall bekostas genom försäljning av statliga tillgångar. Jag kan fortsätta med ett citat ur propositionen, där det heter: ''statens balansräkning bör konsolideras under de närmaste åren med avseende på vad staten bör äga''. Det är krångligt uttryckt men öppnar onekligen för försäljning av statliga fastigheter i syfte att nedbringa innehavets storlek. Jag skall inte göra pinan längre för Hans Gustafsson utan yrkar bifall till reservation 1, vilket tillika innebär ett tillstyrkande inte bara av den socialdemokratiska motionen Fi404, som väckts under den allmänna motionstiden, utan även i förskott av yrkandena 18, 19 och 20 i regeringens häromdagen avgivna kompletteringsproposition.

Herr talman! Hans Gustafsson är i alla fall ärlig när han medger att det förslag som vi har arbetat för överensstämmer med det som sedermera har framlagts i kompletteringspropositionen. Han sade något vagt att det skulle föreligga grundläggande ideologiska skillnader, men han begagnade inte tiden här i kammaren till att närmare utreda vad de kan bestå i. Det skulle jag gärna vilja efterhöra -- dem kan jag då verkligen inte urskilja, och jag har noga läst avsnittet i kompletteringspropositionen. Om jag nu tycker att den här behandlingen är onödig är det helt enkelt därför att när finansutskottets ordförande konstaterar att han så att säga i misshugg har förordat avslag på en motion som överensstämmer med något som regeringen själv senare kommit att föreslå och som utskottsmajoriteten dessutom kommer att ställa sig bakom -- varför medverkar Hans Gustafsson då inte till att motionen kommer att behandlas parallellt med regeringsförslaget? Då anser jag mig kunna tillstyrka hemställanspunkterna i kompletteringspropositionen, och vi behöver då inte tillämpa den här konstiga ordningen, att vi först avslår ett förslag som till innehållet överensstämmer med det som sedan mot riksmötets slut skall bifallas.

Herr talman! Jag läser högt ur kompletteringspropositionen, den berörda bilagan, som handlar om effektivare statlig fastighetsförvaltning: ''Genom att öka avkastningen på existerande tillgångar och genom omdisponering av tillgångar kan resurser frigöras för andra satsningar, t.ex. investeringar i infrastruktur. Under de närmaste åren bör statens balansräkning konsolideras med avseende på vad staten bör äga.'' Detta kan inte uttolkas på annat sätt än att just ombildningen till aktiebolag syftar till att underlätta en utförsäljning, vare sig det avser enskilda fastigheter eller delar av bolaget. Gustafsson för det första att det är fel att de statliga myndigheterna får större frihet att själva råda över sina lokalfrågor? Anser Hans Gustafsson för det andra att det är fel att upphäva byggnadsstyrelsens monopol på statens lokalförsörjning? Avser Hans Gustafsson för det tredje att gå emot en ombildning av byggnadsstyrelsen till aktiebolag? Om man tänker ställa upp på dessa tre punkter och därtill på den av mig citerade skrivningen i kompletteringspropositionen -- hur kan Hans Gustafsson förorda ett avslag på den moderata motionen, där just dessa tre punkter är huvudingredienserna?

Herr talman! Hans Gustafsson förutskickar att det skall bli ett resonemang i utskottet kring de motioner som kommer att väckas med anledning av kompletteringspropositionen. Jag kan försäkra Hans Gustafsson att jag inte ser någon anledning att väcka en motion som innehåller en ren tillstyrkan av regeringens förslag, i synnerhet som denna motion redan har varit föremål för behandling i finansutskottet, där dess ordförande av någon anledning försvarar att den först avstyrks innan den tillstyrks i den skepnad den får av regeringen i kompletteringspropositionen.

Herr talman! Jag har i tidigare studiestödsdebatter konstaterat att vi har en avsevärd snedrekrytering till högre studier och forskning i Sverige. Det är ett i och för sig välkänt förhållande som för den sakens skull inte är oväsentlig. Orsakerna är givetvis flera. Det kan vara sociala och regionala skäl, som kan vara svåra för riksdagen att påverka. Trots det är de ganska väsentliga. Det kan gälla bristande studievana i hemmet och ett långt avstånd till studieorterna. De ekonomiska orsakerna är emellertid också viktiga. Här kommer studiestödets utformning in, och vi i riksdagen kan påverka hur man skall komma till rätta med den delen av snedrekryteringen. Den socialdemokratiska regeringens ovilja att genomföra förändringar i studiestödet trots uppenbara missförhållanden är beklaglig. Endast när oppositionen har förmått enas har det blivit resultat. Så skedde vid fjolårets behandling i utskottet när fribeloppet blev föremål för ganska omfattande överläggningar och justerades i positiv riktning för de studerande. Ett annat exempel är CSN-kortet som regeringen ville avskaffa, men där oppositionen fick de socialdemokratiska företrädarna i utskottet att ta reson. Nu har regeringen dessutom genomfört sådana förändringar i skattesystemet att studenternas ekonomiska ställning ytterligare försämras. Lägre inkomstskatter betalas fullt ut med höjd moms på mat, resor, byggande, personlig hygien och skatter som höjer hyrorna mycket drastiskt. Studerande som inte får del av lägre inkomstskatt men måste vara med och betala höginkomsttagarnas skattesänkningar drabbas av alla dessa pålagor. Större delen av denna otillräckliga kompensation som man trots allt har fått utgörs av högre skuldsättning. Man får låna mer, och problemen ökar ytterligare. Herr talman! Ett lågvattenmärke har noterats i årets budgetproposition. Glesbygdsungdomarna vägras nämligen kompensation för de kostnadsökningar som de drabbats av genom skatteomläggningen. De som måste bo borta, långt borta från föräldrar och familj, får större kostnader för resor, dyrare mat och högre hyror precis som alla andra. För att dessa gymnasieelever inte skall få ökade självkostnader vill CSN höja inackorderingsbidraget. Göran Persson vägrar dock att gå med på CSNs förslag. Han prutar 320 kr. i månaden för dem som har de högsta kostnaderna. Om man vet att det ofta gäller föräldrar med små inkomster och låg studiemotivation förstår man att det är ett förödande slag. Vårt krav att höja till den nivå som CSN anser är nödvändig stöds förvånande nog endast av centern. Jag trodde att flera partier skulle ställa upp på denna åtgärd och gå emot Göran Perssons orättfärdiga förslag. Man bör inse att dessa ungdomar behöver stöttas redan när det gäller gymnasiestudierna för att inte tala om deras vidare studier på högskola. Därför yrkar jag bifall till rereservation nr 1. Den största stötestenen är dock studenternas ökade skuldsättning och problemen kring denna. Vi moderater har, trots att vi var med om huvuddragen, utformningen av det nya studiemedelssystemet, snabbt insett att skuldsättningens problematik måste ses över. Vi har krävt en översyn av dessa förhållanden tidigare år, och vi upprepar detta krav även i år. Allt fler partier ansluter sig till vår uppfattning att det behövs en förutsättningslös utredning om hur man skall komma till rätta med problemen kring den höga ibland livslånga skuldsättningen som hotar stora grupper. Tyvärr har folkpartiet ännu inte insett hur allvarligt studenterna och deras anhöriga ser på detta. Liksom regeringen har man inte förstått hur stor del skuldsättningsproblematiken har i snedrekryteringen till högskolan. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. I övrigt står jag givetvis bakom reservationerna nr 2 och 4 som tar upp den orättvisa som begås mot de ungdomar som vill bedriva gymnasiestudier utomlands. Det har jag pläderat för tidigare år, och jag tänker inte återupprepa det. Det gäller dock saker som vi moderater har arbetat för tidigare, och det kommer vi att fortsätta med. I reservation nr 8 tas det skeva inkomstbegrepp som drabbar vissa barnfamiljer och egenföretagare upp. I reservation nr 9 upprepar vi vårt krav om avskaffande av fribeloppet. Det är krav som i allra högsta grad stöds av studentorganisationerna och de studerande. När det gäller fribeloppet noterar jag dessutom med en viss förvåning att folkpartiet inte har anslutit sig till vår ståndpunkt. Om jag inte minns fel fanns det uppgifter i pressen om att FPU fick folkpartiets landsmöte med på sitt förslag att avskaffa inkomstprövningen. Barbro Sandberg kanske har någon förklaring till att man inte har stött vårt krav. Reservationerna nr 11 och 12 angående avskrivning av studielån och terminsavgifter vid utlandsstudier stöder jag givetvis också, även om jag för tids vinnande inte kommer att begära votering så länge det endast är vi moderater som ömmar för dessa grupper. Vi moderater inser att de studerande vid konstskolor har en svår situation som absolut måste uppmärksammas. Vi avstår dock från något yrkande till dess sittande utredning kommer med förslag. Vi vill också avvakta tills regeringen t.ex. avgjort Forumskolornas ställning, vilket vi förutsätter kommer att ske mycket snart. Vuxenstudiestödet behandlas även i detta betänkandet. När det gäller ersättningsnivån inom korttidsstudiestödet stöder vi propositionen och tillbakavisar utskottsmajoritetens förslag. Vi kan inte acceptera att pengar tas från vuxenstudiestödet, där det alltid fattas medel till den ökande grupp vuxna som vill vidareutbilda sig. De 10,4 milj.kr. som vänsterpartierna vill ta från vuxenstudiestödet behövs fullt ut inom det området. Beträffande anslaget till studiesociala ändamål är utskottet enigt om att bidraget till studerandehälsovården behöver höjas. Samtliga oppositionspartier utom vänsterpartiet vill höja detta anslag med 5 milj.kr., medan vänstern gått ihop med socialdemokraterna som nöjer sig med 2 Med tanke på det goda arbete som Studenthälsan utför på många håll tycker vi att 5 miljoner behövs. Herr talman! Slutligen vill jag uttala min tillfredsställelse över de framsteg som CSN har gjort i förhandlingarna med trafikföretagen när det gäller reserabatterna för studerande. Den utökning av resemöjligheterna som erbjuds är bra. Möjligen kan några mindre grupper studerande som behöver rabatt ha hamnat utanför systemet. Det gäller t.ex. vissa med extra lång studietid, doktorander som behöver företa många långa resor i studierna och de som studerar på distans. Vi förutsätter i utskottet att CSN följer dessa gruppers situation och kommer med förslag till lösning av deras problem om så anses nödvändigt. CSN bör också fortsätta strävandena att nå uppgörelse med flera trafikföretag. Det borde vara i alla parters intresse att få de studerande att utnyttja kollektiva färdmedel. Som jag sade tidigare tycker jag att CSN har lyckats bra i sina förhandlingar, och jag tror att man kommer att göra det även i fortsättningen.

Herr talman! Sverige har ett bra studiefinansieringssystem. Visserligen får vi som arbetar med dessa frågor ofta ta emot önskemål om ytterligare förbättringar, men i ett internationellt perspektiv har våra studenter en bra situation. Våra högskolestudier är avgiftsfria, och studiemedel och extrainkomster gör att studenter kan leva på samma ekonomiska standard som ungdomar i samma ålder som arbetar. I många andra länder är ungdomarna beroende av sina föräldrar. Föräldrarnas inkomster är avgörande för om studenterna skall få studiestöd. Föräldrar med goda inkomster förväntas försörja sina ungdomar även när dessa studerar på högskolan. I andra länder är studenterna tvingade att konkurrera om stipendier. Vårt studiemedelssystem är en del av den generella välfärdspolitiken. Jag tycker att vi i stort sett skall vara stolta över vårt studiemedelssystem. Men ingenting är så bra att det inte går att förbättra. Det system som vi har i dag infördes för ett par år sedan, och det måste, Hans Dau, enligt folkpartiet liberalernas mening utvärderas innan en eventuellt ny parlamentarisk utredning tillsätts. I propositionen 1987/88:116 om ett nytt studiemedelssystem sade föredragande statsrådet att om systemet skulle råka i allvarlig obalans under längre tid, så skulle åtgärder vidtas. Förra våren beslutade, precis som Hans Dau sade, också riksdagen om vissa förbättringar, bl.a. att reduktionen skall göras proportionell på bidragsoch lånedel i stället för att först ta hela bidragsdelen. Även fribeloppsgränsen höjdes. CSN har i uppdrag att göra en utvärdering av studiemedelssystemets funktion och dess effekter. Vi anser att denna utvärdering bör göras omedelbart och inte först om några år som regeringen föreslår och att den även skall omfatta en beräkning av kostnaderna för avskaffandet av fribeloppsgränsen. CSN bör presentera alternativa lösningar av frågan hur låntagarnas skuldbörda skall kunna minskas. Jag måste återigen konstatera att moderaterna uppenbarligen har en mycket större kassakista än vad vi har. Vi har föreslagit en gemensam ekonomisk plattform. Folkpartiet liberalernas plattform inrymmer inte vad det ändå kostar att avskaffa fribeloppet. Därför tycker vi att man åtminstone måste ha en kostnadsberäkning. Det är riktigt, som Hans Dau sade, att vårt ungdomsförbund har drivit igenom att vi skall avskaffa fribeloppet. Det är också vår avsikt att göra det när vi får pengar till det. Men vi anser att även denna reform måste betalas. fr.o.m. år 1989 kan svenska studenter som studerar utomlands få svenskt studiestöd. Det är något som folkpartiet liberalerna pläderat för i många år. Att det också var efterlängtat förstår man av antalet ansökningar. Dessa har tredubblats jämfört med tiden före reformen. Nu visar det sig emellertid att studier utomlands ofta är förknippade med höga kostnader för terminsavgifter och resor. CSN kan bevilja extra studiemedel för utlandsstudier men endast i form av lån. För att hålla skuldsättningen nere föreslår vi att bidrag skall ges med 25 % av kostnaderna för terminsavgifterna. För ungdomar med ambition att idrotta på elitnivå är det ofta svårt att kombinera utbildning med träning och tävling. Det måste också vara möjligt att kombinera höskolestudier med kvalificerad idrott. Därför bör man ha rätt till förlängd studiegång med fullt studiestöd, och för att undvika alltför stora skulder för idrottsungdomarna bör en särskild stipendiefond inrättas. Herr talman! Vuxenstudiestöd är en särskild form av statligt studiestöd som i första hand riktar sig till vuxenstuderande med förhållandevis kort tidigare utbildning och svåra arbetsförhållanden. Den del av stödet där bidragsbeloppets storlek varierar med bör ändras för att skapa större rättvisa mellan skilda grupper sökande. Medlem i arbetslöshetskassa får i dagens system högre ersättning än den som inte är med i A-kassan. Man har inte heller rätt till barntillägg om man inte är med i A-kassa. Vuxenutbildningsavgiften tas ut av alla arbetsgivare. Därför är det orimligt att differentiera vuxenstudiestödet beroende på om man är medlem i A-kassan eller ej. Detta drabbar dessutom oftast kvinnor som varit hemma och vårdat barn. Jag kan inte heller låta bli att säga att jag tycker att ni socialdemokrater gör märkliga prioriteringar. Ni anser att det inte finns pengar till att förbättra studiemedlen. Inte heller vi anser att de pengarna finns. Den vanliga invändningen från er sida när oppositionen äskar pengar är, att man skall avvakta någon utredning. Men helt plötsligt går ni omvänd väg. I avvaktan på finvuxutredningen höjer ni timersättningen för dem som studerar kort tid och låter det gå ut över antalet långa studiestöd. Bara för att ge högre stöd till dem som kanske t.o.m. har ett jobb men ändå behöver viss utbildning, så är ni beredda att offra dem som behöver en längre utbildning -- och detta när arbetslösheten stiger och många fler kommer att behöva utbildning. I reservation 19 yrkar de tre borgerliga partierna bifall till propositionen, något som i det här sammanhanget får anses som litet udda. En annan fråga som diskuterats under många år i denna kammare är den kollektiva ansökan om internatbidrag. Den infördes år 1987 på försök under två år. Sedan dess har regeringen bara förlängt detta försök varje år, egentligen utan någon motivering. Medel från vuxenutbildningsavgiften måste anses vara till för människor i yrkesaktiv ålder. Ett av era försvar för differentieringen av vuxenstudiestödet är att de som betalar fackavgift skall ha rätt till det högre bidraget. Pensionärer betalar väl ingen avgift till facket! De har heller inte någon arbetsgivare som betalar någon vuxenutbildningsavgift. Vi anser fortfarande att försöket med kollektiv ansökan skall permanentas för handikapporganisationerna men upphöra för pensionärsorganisationerna. Dessa borde få sina medel från annat håll. Däremot anser vi att möjligheten till kollektiv ansökan om internatbidrag också bör kunna erbjudas Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges Fiskares riksförbund och Företagens riksorganisation på samma villkor som löntagarorganisationerna. Studerandehälsovårdens organisation har kritiserats. I dag är studentkåren huvudman. Men det behöver inte finnas någon Studenthälsa -- det avgör studentkåren. Vill den driva verksamhet får den statsbidrag. I samband med utredningen om kårobligatoriet har även Studenthälsans organisation diskuterats. Folkpartiet liberalerna anser att oavsett om kårobligatoriet avskaffas eller ej, måste studerandehälsovården få en fastare form och en mer stabil finansiering. I dag tvingas man t.o.m. att avskeda personal därför att pengarna inte räcker. Obligatorieutredningen föreslår att stiftelser bildas. Det kan vara en väg. Regeringen bör lägga fram ett förslag i frågan. Anslaget till studerandehälsovården har diskuterats varje år. Oppositionen har alltid kunnat enas om ett högre belopp än vad regeringen föreslagit. Det har trots allt endast rört sig om små belopp. Nu är den ekonomiska situationen, som jag sade tidigare, kritisk -- man t.o.m. avskedar personal. Vi har från de borgerliga partiernas sida föreslagit en kraftigare höjning i år, men då väljer vänsterpartiet att stödja socialdemokraterna. Visserligen innebär vänsterpartiets förslag en höjning i förhållande till propositionens förslag, men den är trots allt inte tillräcklig. Studenthälsan har en viktig uppgift när det gäller studenternas fysiska och psykiska hälsa. Dessutom vet vi att tillströmningen till universitet och högskolor kommer att öka. Riksdagen kommer troligen att på förslag av utbildningsutskottet fatta beslut om fler platser. Att i det läget inte ge statsbidrag i vad vi anser rimlig omfattning tycker jag vara missriktad sparnit. Vi har föreslagit 5 Till sist herr talman några ord om CSN-kortet. Förra året föreslog utskottet att regeringen skulle ge CSN i uppdrag att förhandla fram förmånligast möjliga reserabatter. Från CSN ansåg man att man skulle kunna nå betydande resultat i en sådan förhandling. Vi har också kunnat konstatera att man har slutit avtal som ger möjlighet till rabatt även med andra trafikföretag än SJ. CSN-kortet bör ses som en studiesocial förmån och därför bör villkoret att den studerande måste ta ut åtminstone bidragsdelen av studiemedlen avskaffas. Det avgörande bör vara att man har rätt till studiestöd. Om man sedan tar ut pengar eller inte är den enskildes ensak. Erasmus-samarbetets ram kommer inte att omfattas av reserabatterna. Vi anser att regeringen bör beakta detta vid utformningen av de gäststuderandes ekonomiska villkor under tiden i Herr talman! Folkpartiet liberalerna står givetvis bakom alla reservationer som de liberala representanterna i utskottet undertecknat men jag yrkar endast bifall till reservationerna 7 och 30.
Herr talman! Barbro Sandberg gjorde en kommentar till mitt anförande. Hon tog fram den gemensamma plattform Carl Bildt och Bengt Westerberg har lagt fram. Jag vill erinra Barbro Tobisson och Lars Leijonborg fram ett program om de satsningarna på högre utbildning. Där nämnde man att en av de saker man måste göra är att åtgärda ett ofullkomligt studiestödssystem. Jag kan inte anse att man då var överens om att det är sådana saker som jag nämnde i mitt anförande som borttagande av fribeloppet och en utredning om hur man skall komma till rätta med skuldsättningen som är det de avser. Då kan man säga som ni sade även i fjol att man måste ha en kostnadsberäkning beträffande fribeloppets avskaffande. CSN har utrett och till mig sagt att ett borttagande av fribeloppet för heltidsstuderande kostar 60 miljoner. Även om vi också skall vara rädda om slantarna anser vi att detta är en nödvändig satsning för att få ett fungerande studiestöd. Dessutom begär ni att CSN skall göra en utvärdering. De studerande har redan utvärderat detta och tycker att skuldsättningen inte fungerar som den skall. Vi behöver inte en utvärdering till, utan vi behöver ett förslag på någonting som är bättre.
Herr talman! Jag tycker att det är viss skillnad på en ny parlamentarisk studiemedelsutredning som moderaterna begär och en utvärdering av en ganska ny reform. Alla reformer måste följas upp innan man tillsätter utredning om en ny reform. Denna genomfördes för två år sedan. Jag har därför väldigt liten förståelse för tanken på en utredning. En ny parlamentarisk utredning kommer att ta ganska många år. Det gjorde den förra utredningen. Om jag inte tar alldeles fel står även moderaterna bakom det förslag vi har i dag. Att skuldsättningen är ett problem är vi också överens om. Därför har även vi i en reservation yrkat att man skall se över skuldsättningen och ta fram vad det skulle kosta att avskaffa fribeloppsgränsen. Att sedan Hans Dau, som sitter i CSNs styrelse, har fått en annan information än jag för tillfället har må vara hänt. Jag har inte de siffrorna som Hans Dau har.

Herr talman! Det var riktigt uppiggande den här sena kvällstimmen att få höra en replikväxling mellan moderaterna och folkpartiet liberalerna. Men låt mig gå över till mitt anförande. All utbildning är god investering -- för den enskilde, för samhället och för framtiden. När vi i dag debatterar SfU12 om studiestöd m.m. rör det sig om en mängd anslagsfrågor alltifrån studiehjälp till gymnasieungdom, bl.a. i form av inackorderingstillägg, till pensionärsorganisationers internatbidrag. Jag vill börja med inackorderingstillägg för gymnasieungdom. I reservation 1 föreslår vi en höjning härav till lägst 1 030 kr. och högst 2 330 kr. För föräldrar till barn i gymnasieskolan innebär det många extra utgifter, när utbildningsorten ligger så långt från hemmet att barnen måste vara inackorderade. Inackorderingstillägget täcker inte alla merkostnader som uppstår nu när hyrorna stigit och matkostnaderna ökat. Det är mycket cyniskt att, som socialdemokraterna gör, säga att föräldrarna kan betala de ökade hyres-, mat och resekostnaderna med eventuella skattesänkningar. De föräldrar det gäller bor i glesbygdsområden. De har inte fått särskilt stora skattesänkningar, och drabbas av höga avgifter och svårigheter att klara sin ekonomi. Risken är stor att många avstår från en utbildning som under andra betingelser skulle ha valts. Detta bidrar ytterligare till att förstärka den sociala och regionala snedrekryteringen beträffande gymnasieoch senare högskolestudier. För de ökade kostnader som den av oss föreslagna höjningen av inackorderingstillägget kommer att medföra vill vi anvisa ytterligare 10 milj.kr. Det studiemedelssystem som vi har sedan den 1 januari 1989 har utsatts för mycken kritik. Genom sin konstruktion med bidragsregler, fribeloppsbestämmelser och låneregler är det svåröverskådligt för den studerande. Det ger också kraftiga marginaleffekter. Den kraftigaste kritiken har gällt skuldbördan. Redan en normalutbildning på tre år vid högskola/universitet ger en rejäl studieskuld. Största problemen får de grupper som har en lång utbildning och en förhållandevis låg inkomst. Hit räknas många grupper som är mycket nödvändiga för samhället: personal på vård och skolområdet, bibliotekarier, socionomer och präster. Åtskilliga kommer aldrig att kunna återbetala studieskulden under sin förvärvsaktiva tid. Det nuvarande studiemedelssystemet infördes för bara drygt två år sedan. Trots detta behövs redan nu en översyn. Centern var kritisk redan under utredningstiden och påtalade vad som skulle komma med de brister som fanns i systemet. Just skuldsättningen föranledde den starkaste kritiken. Centern har många gånger i kammaren utvecklat sin modell för hur ett bra studiemedelssystem skall vara beskaffat -- vi kallar det studielön. Eftersom vi i dag är fyra partier som kräver en förutsättningslös utredning om studiemedelssystemet och om hur studier i fortsättningen skall finansieras, nöjer jag mig härmed och yrkar bifall till reservation 6. Jag utvecklar inte närmare vår modell. Jag beklagar, liksom Hans Dau gjorde, att folkpartiet liberalerna skiljer ut sig och inte kunnat ansluta sig till oss andra. I annat fall hade vi här i dag kunnat skicka en beställning om en omedelbar översyn av det som är så angeläget för de studerande. Herr talman! Vuxenstudiestödet förekommer i många former. Reglerna för tillämpningen är många och ofta svåra att tolka. Därför är det bra att regeringen har beslutat företa en översyn av vuxenstudiestödet. Centern anser inte att det är rimligt att det särskilda vuxenstudiestödet är differentierat på det sätt som gäller i dag. Den som är medlem i arbetslöshetskassa får högre belopp än den som står utanför. Precis som Barbro Sandberg säger här leder det ofta till att kvinnor som varit hemma och vårdat barn och som är korttidsutbildade inte har möjlighet att få ett belopp som täcker kostnaderna för studier och övriga utgifter man har i samband med det. Det måste utredas hur detta slår. Det har mycket stor betydelse för möjligheterna att rekrytera kvinnor till utbildning. Även det speciella barntillägget anser vi bör utgå på lika villkor för alla. Får vi en annan beräkningsgrund med en jämnare fördelning av det särskilda vuxenstudiestödet skulle det betyda att fler hade möjlighet att utnyttja det för studier. Regeringen har föreslagit en höjning av korttidsstudiestödet till 58 kr. Nu föreslår socialdemokraterna och vänsterpartiet en ytterligare höjning till 65 kr. Det kan visserligen vara befogat. Det skall i så fall också gälla grundvux, servux och grund-sfi. Men finansieringen tycker vi i centern är felaktig. Man skall inte omfördela inom vuxenstudiestödet. Det är just denna grupp som är korttidsutbildad och som behöver stöd till sina studier som nekas det särskilda vuxenstudiestödet. Omfördelningen kommer att gälla en summa på 10,4 milj.kr. Vi anser detta vara en felaktig prioritering av olika studerandegrupper. Vi yrkar därför bifall till propositionen i denna del, vilket tidigare gjorts här av moderaterna och folkpartiet liberalerna. I en pågående försöksverksamhet finns möjligheter för olika organisationer att kollektivt ansöka om internatbidrag. Centern anser att denna försöksverksamhet skall permanentas för handikapporganisationerna. Med de begränsade resurser som står till buds anser vi att vuxenstudiestödet skall begränsas till att gälla studerande i yrkesaktiv ålder. Vi tycker därför liksom folkpartiet liberalerna att pensionärerna på annat sätt bör få stöd för sin studieverksamhet, t.ex. genom studieförbunden. Därför anser vi det vara riktigt att försöksverksamheten upphör när det gäller pensionärsorganisationer. Vi anser att den kollektiva ansökan om internatbidrag som gäller löntagarorganisationerna skall utsträckas att gälla Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges Fiskares riksförbund och Företagarnas riksorganisation. Detta vill vi ge regeringen till känna. Vi tycker det är en rättvisefråga. Till sist, herr talman, vill jag ta upp bidraget till studerandehälsovården. Som här tidigare sagts är Studenthälsan, som den heter, föremål för överväganden. Kårobligatorieutredningen har föreslagit en omorganisation. En sådan är säkerligen välbehövlig. Utredningen menar att studerandehälsovården skall vara förebyggande och att den i statsbidragshänseende skall jämföras med företagshälsovården. per anställd och år. Detta kan jämföras med Vi har genom olika källor inhämtat att den ekonomiska situationen för studerandehälsovården är sådan att det behövs en kraftig förstärkning av anslaget. Personal får sägas upp och man har mycket svårt att bedriva sin verksamhet. Vi i centern anser att det är ytterst väl investerade pengar att genom den verksamhet som Studenthälsan bedriver göra det möjligt för fler studenter att klara sig igenom sin högskoleutbildning. Det är en påfrestande tid för många unga och avhoppen är också stora. 20 % fullföljer inte en högskoleutbildning. Med de stödinsatser som Studenthälsan många gånger kan förmedla kan det vara möjligt att fullfölja en högskoleutbildning. Det är samhällsekonomiskt oförsvarbart att inte förstärka resurserna till Studenthälsan, anser vi. Därför föreslår vi att anslaget höjs med 5 milj.kr. utöver vad regeringen föreslagit. Så några ord om CSN-kortet. Det avtal som har förhandlats fram tycker vi är bra. Vissa grupper kommer visserligen i kläm här, men CSN får följa utvecklingen och komma tillbaka med rapporter om hur det utvecklas. Vi har också från centern ansett det viktigt att man förhandlar med de fyra nordliga länstrafikföretagen för busstrafik, så att man får avtal även där, liksom man fått i övriga delen av Sverige.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

Herr talman! En av 1987 års studiemedelskommittés viktiga uppgifter var att lägga fram ett förslag till ett nytt studiemedelssystem, som inte innebar en så stor skuldbörda för studenterna som det då gällande systemet gjorde. En annan viktig uppgift var att se till att studenterna fick en tillräcklig summa pengar per månad under studietiden. 1989 trädde det nya systemet i kraft och totalbeloppet höjdes. I år kan studenterna konstatera att höjningen av totalbeloppet inte förslår gentemot de kostnadsökningar som är en följd av skattereformen. Som bekant har studenterna till 70 % fått låna till kompensationen för dessa kostnadsökningar. Skuldsättningen verkar bli lika stor som i det hårt kritiserade gamla systemet. Skatteomläggningen har påverkat återbetalningsvillkoren, så att många låntagare aldrig kommer att hinna betala igen lånen före 65 års ålder. Konsekvenserna av detta blir att staten i efterhand tvingas subventionera återbetalningsdelen. Det var också en del i det nya systemet, att man skulle ta bort subventionerna från återbetalningssidan och flytta dem till bidragssidan. Nu kommer man alltså att återigen få subventionera återbetalningsdelen. Det blir inte efter några urvalskriterier, utan det blir helt slumpmässigt. Vi tycker att det borde vara bättre om man kunde använda pengarna på ett planerat sätt, till subventioner på tilldelningssidan. Stockholms Universitets Studentkår har tagit fram ett räkneexempel som visar skillnaderna mellan beräknade kostnader med det nya systemet och det faktiska utfallet för 1990 och 1991. Sparbankerna har gjort liknande beräkningar. Det exempel som studenterna har tagit fram gäller ett lån på 150 000 kr. När det nya systemet infördes beräknades att den årliga kostnaden för lånet skulle bli 3 750 kr. Men 1991 blir den faktiska kostnaden 12 450 kr., dvs. nästan fyra gånger så mycket. 1989 angav man att det krävdes en inkomst på 93 750 kr. om året för att skulden på 150 000 kr. inte skulle öka, utan i stället minska när man började betala av. Men det faktiska förhållandet är att det i år krävs en inkomst på 311 250 kr. för att man skall kunna göra så stora årliga inbetalningar att skulden inte ökar. Det råder alltså helt andra förutsättningar i dag än när studiemedelskommittén lade fram sitt förslag. Det mest besvärande med återbetalningarna är att ju lägre inkomst man har, desto mer växer skulden och desto längre blir återbetalningstiden. En låginkomsttagare får alltså med det här systemet ett betydligt dyrare lån än vad höginkomsttagaren får. Det drabbar kvinnor i större utsträckning än män, eftersom kvinnors utbildning oftare än mäns leder till låglöneyrken. Givetvis drabbar det kvinnor som bara kan jobba deltid på grund av bristande barnomsorg. Detta är anledningen till att vi anser att det snarast måste göras en ny översyn av studiemedelssystemet. Vi ställer inte nu några krav på en övergång till studielön. Det är vårt gamla krav. Vi är faktiskt villiga att diskutera andra vägar. Vi tycker också att det finns många positiva tankar i det förslag till nytt system som studenterna själva har skissat på. Utskottsmajoriteten, dvs. socialdemokraterna och folkpartiet, tycker att det räcker med att CSN skall få i uppgift att göra en utvärdering av systemets funktion och effekter. Men vi menar att detta uppdrag till CSN inte kan ersätta den politiska översyn som vi förespråkar. Vi vill inte bara ha en expertöversyn. Vi vill att man samtidigt skall göra en politisk prövning av om det finns förutsättningar för att i grunden ändra på nuvarande system. Det missar man helt med expertöversynen. Vi vill också ha förändringar i möjligheterna att få studiemedel till utbildning vid de s.k. fristående konstskolorna. I dag begränsas den möjligheten som bekant av att man bara kan få studiemedel för sex terminers studier på gymnasienivå. Utbildningarna på konstskolorna kan omfatta upp till tio terminer. Vi menar att dessa fristående konstskolor bör undantas från regeln om sex terminer. Jag vill understryka att det avtal om reserabatter som CSN har förhandlat fram är bra. Det innebär förbättringar för många som bor på långt avstånd från studieorten. Men vi vill att CSN skall få göra ett försök till för att fler studerande skall få del av rabatterna. Vi anser att en del av dem som nu ställs utanför kommer att få uppenbara ekonomiska problem. Vi tänker främst på dem som misslyckats med studierna och som inte får dispens av CSN för fortsatta studiemedel, liksom på den grupp studenter som reser mycket på grund av utbildningen. Våra förslag finns i reservationerna till betänkandet och jag yrkar bifall till nr 6. Men, herr talman, jag vill också kommentera den gemensamma reservationen från miljöpartiet och de borgerliga om en 50-procentig höjning av statsbidraget till studerandehälsovården. Den 50 procentiga höjningen har ställts mot vänsterpartiets och socialdemokraternas föreslagna höjning på 20 %. Jag vill också påpeka att tidigare om åren har jag tillsammans med de borgerliga partierna plussat på till studenthälsovården, men då har det rört sig om storleksordningen 4 %, dvs. helt andra summor. I år läggs förslag om en 50-procentig höjning av statsbidraget. Då frågar man sig givetvis vad det är som har hänt med studenthälsovården. Hans Dau sade bara att studenthälsan med tanke på det goda arbete som utfördes behövde 5 miljoner. Men det är inget nytt för i år. De har alltid utfört ett gott arbete. Det måste vi alla säga. Det har de gjort hela tiden. Det arbetet har de utfört under knappa ekonomiska förhållanden. Det som Barbro Sandberg och Marianne Jönsson säger är inte sant, att studenthälsan inför kommande budgetår skulle vara i den situationen att man skulle avskeda personal. Det är inte sant. Studenthälsan säger själv att pengarna i och för sig räcker till att betala befintlig personal. Men man vill höja lönerna. Det tycker vi också är mycket berättigat, för studenthälsans personal har en lägre lön än vad motsvarande personal har inom offentlig hälsovård. Men studenthälsans egen kommentar till kravet på lönehöjningar är att löneförhöjningar givetvis inte kan ske över en enda natt. Det instämmer nog vi i. Det går alltså inte att höja lönerna på det sättet. Då frågar man sig igen: Vad är det som har hänt på studenthälsan? Vad är det som motiverar en 50-procentig höjning av bidraget? Situationen är som den har varit förut. Svaret är att ingenting nytt i sak har hänt. Det nya är att fyra partier plötsligt har enats om ett krav på en 50 procentig höjning av statsbidraget. Det är det nya. Därför är de här fyra partierna mycket uppbragta över att det femte oppositionspartiet inte vill gå med på den här höjningen. För i så fall hade man alltså fått majoritet. Det är det nya. Vänsterpartiets avsikt är att så småningom höja statsbidraget till studenthälsan. Det är en nödvändighet. Det är också en nödvändighet att man bestämmer sig för vem som skall vara huvudman för studenthälsan. Studentkåren tycker själv att den är olämplig att vara huvudman. Man vill egentligen inte syssla med studenthälsovården, och studenthälsan själv är inte heller så förtjust i att ha studentkåren som huvudman. Vi menar att man måste lösa frågan om huvudmannaskapet. När man har bestämt sig för vem som skall ansvara för studenthälsan och även fastställt vilken ambitionsnivå studenthälsan skall ha, då skall vi också anslå tillräckligt med pengar till den verksamheten. Det är vår avsikt.

Herr talman! Margó Ingvardsson säger att det inte är sant att Studenthälsan har måst säga upp personal. Jag vet inte vad hon grundar detta sitt påstående på. Under en lång rad år har det när det gäller studerandehälsovården faktiskt skett, vilket ju har konstaterats, en liten uppräkning. Men denna har ingalunda varit till fyllest. Den har inte ens täckt löneuppräkningarna under de år som är aktuella. I Örebro har man faktiskt, Margó Ingvardsson, sagt upp sin studentläkare. Detta har man gjort enbart av ekonomiska skäl. Vidare har personalstyrkan i Stockholm under senare år nästan halverats -- och detta av samma anledning. Jag tycker att det här är skäl nog att göra någonting. Det har alltså hänt saker. Därför måste statsbidraget höjas. Sedan tycker jag att det är alldeles riktigt att man måste bestämma sig för vilken huvudman man skall ha. Men man kan inte vänta tills hela Studenthälsan så att säga har ramlat ihop. Något måste alltså göras i det sammanhanget. Mot den bakgrunden tycker vi att man faktiskt kan tala om ett något kaotiskt läge.
Herr talman! Barbro Sandberg frågar vad det är som ligger till grund för mitt uttalande att ingen kommer att avskedas inför kommande budgetår. Jag kan då säga att jag grundar detta påstående på upgifterna från studenterna själva.De borgerliga partierna föreslår plötsligt i år en höjning av anslaget i fråga med 50 %. Då måste jag fråga: Vad är det som har hänt i år? Varför föreslog ni inte i fjol eller året dessförinnan att statsbidraget till studerandehälsovården skulle höjas med 50 %? Det är ju under tidigare år som det har varit på det sätt som Barbro Sandberg beskriver, nämligen att man har tvingats avskeda personal. Inför det här budgetåret säger studenterna själva att pengarna räcker till befintlig personal men att man vill höja lönerna. Vi tycker att det är ett berättigat krav och föreslår därför att 2 miljoner skall anslås för detta ändamål. Det innebär en höjning av statsbidraget till studerandehälsovården med 20 % -- pengar som behövs för att Studenthälsan skall kunna satsa på sin personal.
Herr talman! Vi har också fått uppgifter från Studenthälsan. De uppgifter som vi har är alltså inte gripna ur luften, Margó Ingvardsson! Ja, man säger kanske att det inte är nödvändigt att just nu avskeda personal. Men den här personalen har, som Margó Ingvardsson sade, lägre löner. Man får inte någon utbildning. Man kan inte åka på kurser. Sådant får man betala själv. Det sades från det hållet vid den uppvaktning som var i utskottet. Sammanfattningsvis: Att vi har fått uppgifter från studerandehälsovården och att vi grundar våra påståenden på dessa lär alltså inte vara någon nyhet för Margó Ingvardsson.
Herr talman! Det är bra att Barbro Sandberg nu börjar ge akt på vad studenterna egentligen säger. Barbro Sandberg och jag har alltså fått samma uppgifter. Det är klart att man inför kommande budgetår inte skall avskeda någon personal. De pengar som vi vill anslå är i huvudsak avsedda just för de personalförbättrande åtgärder som Barbro Sandberg kräver.